Herr talman! Utrikesministern säger att det skulle vara dogmatism som betingade vår uppfattning om den här fonden, men det är väl snarare vår värdering att man skall åtskilja kommersiella motiv och biståndsmotiv. Jag blev litet förvånad över att utrikesministern så aningslöst gav sig in på att jämföra Bai Bang med fonden. Skillnaden är ju att vi i vår biståndspolitik tillsammans med mottagarländerna kommer fram till vilka prioriteringar i sina utvecklingsprogram mottagarländerna har. Om Sverige kan stå till tjänst med den kunskap eller teknologi som de efterfrågar och om svenska företag kan komma in med offerter som ligger på prisnivåer som är rimliga osv., då skall svenska företag också vara med och bidra till detta. Det går väldigt bra. Nu gör man någonting helt annat: man gör en konstruktion där det kan ligga i de svenska företagens intresse att finna en viss partner i ett visst land som styr vart — till vilket land och till vilken typ av projekt — våra biståndspengar skall gå. Det är faktiskt inom ramen för ett vanligt industribistånd möjligt att åstadkomma det samägande som utrikesministern menar är så viktigt, eftersom många u-länder har begärt det. Härför behövs inte den egendomliga sammanblandning av kommersiella motiv och biståndsmotiv som jag har uppehållit mig vid och som vi också tar upp i vår reservation. Dogmatismen tycker jag ligger på den borgerliga majoritetens sida i ett annat avseende, i den kyliga inställning som finns där. Nu säger utrikesministern att han i princip är positiv till samarbetsavtal. Men utskottet har ju, både i höstas och nu, i själva verket mest understrukit de administrativa problemen, problemen med att få i gång det hela, risken för byråkrati osv. Är det så att tanken bakom samarbetsavtalet är att kunna finna en mer selektiv u-landskontakt med länder som själva strävar efter ekonomisk utjämning och social utjämning. Är det denna inriktning som gör regeringen så kylig och tveksam som man är i utskottsbetänkandet, som har undertecknats av den borgerliga majoriteten? Slutligen diskuterade utrikesministern vad som sker när en diktatur övergår i demokrati. Han sade att vi inte kan stödja alla diktaturer som blir demokratier. Men det är tyvärr bara ett fatal diktaturer som blir demokratier, och det är mycket ofta så att i samma ögonblick som de blir demokratier drar sig en rad företagsintressen — särskilt multinationella men också andra — bort. Det har varit det vanliga mönstret i det fåtal fall när en sådan utveckling har skett, och de länder som blir demokratier ställs i en utomordentligt svår ekonomisk situation. Detta är vad som har inträffat i Jamaica — som i och för sig har varit demokrati under en längre tid — och det är vad som har inträffat i Dominikanska republiken. Det var vad som inträffade också i Portugal. Det är ett motiv för Sverige att stödja en demokratisering.
Herr talman! Det förefaller som om Mats Hellström försöker göra ett nummer av att när det gäller industrialisering i den form som vi ser den i Bai Bang, dvs. med direkt bistånd, så diskuterar givarlandet och mottagarlandet den, och givarlandet följer då mottagarlandets prioriteringar, men att det inte skulle vara fallet när industrifonden kommer till stånd. Jag tror att detta är en missuppfattning. Om man läser i propositionen om SWEDFUND finner man tvärtom att styrelsen där skall se till att man accepterar och stödjer s.k. joint 'ventures i de fall då det gäller industrier som av u-länderna själva prioriteras och förs in i deras planering. Det är därför inte någon principiell skillnad i de två fallen. Jag ser som den stora fördelen med industrifonden att det för detta ändamål går åt ganska litet biståndsmedel för att generera ganska mycket industrialisering och för det andra att man lättare kan utnyttja de svenska företagens kapacitet av know-how och ställa den till förfogande för u-landet. Att vi inom ramen för ett bilateralt biståndssamarbete inom landramar skulle kunna ställa särskilda belopp till förfogande för joint ventures — den tanke som jag tyckte föresvävade Mats Hellström — har jag hittills inte hört, och jag undrar om man verkligen på allvar vill framföra den tanken. I så fall kanske vi får granska den. Men är det detta som Mats Hellström tänker sig som alternativ, vore det intressant att få veta det.
Herr talman! Tanken på möjlighet till joint ventures inom ramen för industribiståndet har framförts under två år i den socialdemokratiska motionen om biståndspolitiken och har hittills icke bemötts av någon. Men det som utrikesministern sade senast tycker jag ytterligare belyser problemen med denna fond. Han sade att det går åt förhållandevis litet biståndsmedel för den typ av projekt där fonden kan bidra till en industrialisering — då rimligen i förhållande till om man gav ett rent industribistånd. Det måste i så fall gälla den egeninsats som företagen går in med genom att man får ett samägande i och med att företagen tar en risk, som gör att just fondens projekt blir så att säga billigare ur samhällets synpunkt. Men därmed har man ju också sagt att man löper risken att lockas in i en typ av biståndsgivning där det blir företagens riskbedömningar som skall stå för den tyngre delen av finansieringen, som kommer att styra i vilken riktning man går. Om skälet är att det är billigare för samhället att använda fonden än att gå via industribistånd, så tycker jag det är ytterligare ett argument för att vi skall hålla en klar rågång mellan de kommersiella motiv som skall finnas och som har sina utgångspunkter, vilka är respektabla, och de biståndspolitiska motiven, som har sina utgångspunkter. Man går alltså till väga på detta sätt i stället för att göra en sammanblandning. Vi kan just riskera att det, av de skäl utrikesministern själv nämnde, blir billigare för samhället att använda fonden. Men då är man beroende av den riskbedömning företagen gör — vilken typ av länder, vilken typ av projekt, vilken typ av industrialisering de är intresserade av. I värsta fall kommer man därvid i en sådan situation att man snarare hamnar i en typ av exportinriktad industrialisering som inte gagnar i första hand den inhemska majoriteten och inte täcker de behov som de stora folkgrupperna i u-länderna har. Vad utrikesministern sade i sitt senaste anförande är alltså ytterligare ett motiv för mig att understryka farorna med att blanda ihop kommersiella motiv och biståndspolitiska motiv i samma beslutsögonblick, i samma fond. Det är det misstaget som är gjort. Varje motiv för sig är respektabelt, men sammanblandningen av dem i samma beslut gör att vi inte kommer att veta i vilken riktning och mot vilka mål vår biståndspolitik kommer att styras när det gäller industrialiseringen.
Herr talman! Vad Mats Hellström nu säger styrker mig i min misstanke att det är dogmatism bakom avståndstagandet från fonden. Det är naturligtvis riktigt att de svenska företag, som går med på joint ventures med utlandet, kommer att göra det utifrån förhoppningen att kunna göra vinster i det vidare samarbetet. Jag tror att det är detta som skrämmer Mats Hellström så förfärligt, fast han även i Saab-Scania-fallet finner att företaget gör vinster i Bai Bang. Men med detta är ju inte sagt att man på något sätt påtvingar u-landet det svenska företagets värderingar. U-landet, dess regering och dess företag är helt fria att säga ja eller nej till ett joint venture. Ett joint venture är som ett äktenskap — det är två parter som gifter sig, och fonden fungerar som äktenskapsmäklare så att säga. Det krävs samtycke på båda sidor, och i den processen är det ju fullt möjligt att tillgodose alla de krav på inpassning i den planering som u-landet har. Därför har jag väldigt svårt att se att införandet av det svenska företagets intresse på något sätt skulle strida mot den rena evangeliska läran att främja u-landets utveckling enligt dess egna planeringar.

Herr talman! Förutom 16 reservationer finns det några särskilda yttranden fogade till utrikesutskottets betänkande nr 27, och i ett av dem har Allan Hernelius och jag särskilt betonat vikten av att effekten av och effektiviteten i svensk biståndsverksamhet värderas inte bara i mottagarlandet utan också av utomstående expertis i vårt eget land. Nr 135 Vi anser att de externa experter som SIDA anlitar för översyn av enskilda Onsdagen den program och projekt skall kunna tas i anspråk också för resultatvärdering av 2 maj 1979 projekten. Svenska folket har nämligen rätt att få veta inte bara vad pengarna använts till utan också i vad mån de kommit till nytta. Enskilda humanitära organisationer kan ofta genom direktkontakt med bidragsgivarna ge information om hur insamlade medel använts och därmed skapa ökad vilja till bistånd. Moderaterna har också i reservationen 14 föreslagit en ökning av stödet till de enskilda organisationernas biståndsverksamhet med 20 milj.kr. Alla får vi, genom massmedia och på andra sätt, kunskap om behov av resursöverföringar, om nöden i världen, om det stora behovet av utbildning och hälsovård. Den informationen är en förutsättning för offervilja. Men den måste kombineras med information om resultatet av satsningarna. En efterhandsgranskning får inte uteslutas av rädsla för att resultatet skulle bli negativt. Alla har rätt att göra misstag, men man måste lära av misstagen. Det måste från samhällets sida vara riktigare att erkänna att något gått snett än att trampa på i ullstrumporna utan vilja till förändring. Herr talman! Detta gäller också Vietnam. Tillkomsten och hanterandet av avtalet om Bai Bang-projektet i Vietnam under den socialdemokratiska regeringstiden har många gånger diskuterats i denna kammare. Kritiken har varit hård, och det är ingen idé att upprepa den. Utrikesminister Blix har själv erkänt bristerna och skall inte behöva stå till svars för avtalets tillkomst och dess hanterande. Enligt avtalet skall Sverige medverka till färdigställandet och inkörningen av två pappersfabriker och en massafabrik samt till realiserandet av ett skogsprojekt för produktion av virke till massafabriken. Alla har varit eniga om att avtalet skall fullföljas. När det däremot gäller en utbyggnad med ytterligare åtaganden från svensk sida är vi icke eniga. Allan Hernelius och jag har i reservationen 8 vid punkten 15 föreslagit en halvering av landramen till Vietnam och vid punkten 17 tagit avstånd från en utvidgning av biståndet till att täcka också en framtida drift av projekten i fråga. Herr talman! Sveriges genom tiderna största biståndsåtagande, som kostnadsmässigt kan komma att uppgå till ett par miljarder, måste få nagelfaras i riksdagen. Vad gäller genomförandet av Bai Bang-projektet bör en sådan granskning särskilt koncentreras till två faktorer — dels den principiella, som Allan Hernelius har talat om, dels den ekonomiska, som i detta fall motiveras av att alla kalkyler sprängts och att biståndet till Vietnam i allt högre grad rör sig om siffror, och om siffror som ständigt rör sig uppåt. Att den socialdemokratiska regeringen gjorde grava felbedömningar inför Bai Bang-projektets genomförande har visat sig genom den hittillsvarande kostnadsutvecklingen. Felbedömningarna grundade sig på okunnighet om otympligheten i den vietnamesiska administrationen och om landets låga utbildningsstandard. Detta är verifierat många gånger i SIDA:s petita. Organisationen av projektets genomförande försvårades därigenom, extra 145 utbildningsinsatser blev nödvändiga och kostnaderna steg snabbt. När riksdagen först fick höra talas om projektet beräknades det kosta 500 milj.kr. Vid avtalets tillkomst var man uppe i 770 milj.kr. Nästa prognos blev 1055 milj.kr., och förra året presenterades riksdagen en prognos på 1,6 miljarder. Någon ny kostnadsbedömning föreligger inte — det är möjligt att utrikesministern här kan berätta när en sådan kan förväntas — vilket vi från moderat håll anser vara anmärkningsvärt mot bakgrund av erfarenheterna av vad förseningar kostar. För några år sedan beräknades förseningarna kosta ca 10 milj.kr. i månaden exklusive tillkommande utgifter, och i dag kan uppskattas att förseningarna kostar ungefär 20 milj.kr. i månaden. Även inflationsfaktorn måste tas med i beräkningarna, och det är inte osannolikt att projektet, när det en gång står färdigt, kommer att ha kostat svenska skattebetalare 2 miljarder kronor, dvs. varje svensk, skattebetalare eller inte, ca 250 kr. Att det är världens dyraste pappersfabrik torde stå utom allt tvivel. Och det kan motiveras med att det är svårt med projekt av den typen i länder som Vietnam. Att det är Sveriges mest misslyckade biståndsprojekt är lika klart och är svårare att förklara. När blir Bai Bang-projektet färdigt? Något svar är svårt att ge. Det kan kanske inte heller utrikesministern göra. Alla tidsbedömningar har försvårats av att de vietnamesiska myndigheterna inte har velat godkänna svenska tidsplaner utan arbetat efter sina egna, än mer orealistiska. I SIDA:s petita för kommande budgetår beräknas den första pappersfabriken stå klar i augusti 1980. Enligt den ursprungliga planen skulle den ha varit klar för drift i oktober 1977, dvs. den skulle ha byggts på tre år. Nu beräknar man att sex år skall åtgå. Det kan nämnas att bara för ett halvår sedan bedömde Vietnam att den skulle vara i bruk i januari i år. Massafabriken å sin sida beräknades kunna byggas på 50 månader. Enligt nuvarande beräkningar kommer det att ta 84 månader. Herr talman! Det behövs ingen avancerad matematik för att konstatera att den kostnadsplan som riksdagen fick ta ställning till förra året kommer att överskridas ytterligare. Vi väntar fortfarande på nästa. Dessutom: En extern undersökning av hela projektet beställdes av SIDA, och en första del av denna undersökning framlades förra året. Enligt uppgift skulle den kompletteras med en andra del, men den har ännu inte presenterats riksdagen. Kanske utrikesministern kan ge besked om när den kan förväntas? Så till pengarna. När nuvarande budgetår utgår har Vietnam fått 1,8 miljarder i bistånd. Vietnam är Sveriges genom tiderna största mottagarland. För kommande budgetår föreslår regeringen en höjning av landramen från 380 milj.kr. till 400 milj.kr. Under en treårsperiod skulle detta utan ytterligare höjningar — och de kommer ganska tätt — bli 1,2 miljarder, dvs. efter ytterligare tre år skulle biståndet ha nått tremiljardersstrecket. Moderaterna har i år, vilket Allan Hernelius har framfört här tidigare, inte velat gå med på den föreslagna landramen. I en partimotion har vi föreslagit en halvering av landramen till 200 milj.kr. Från dem — och de är många —- som inte tycker som vi och som inte vill vara med om att sänka landramen kan naturligtvis två anklagelser riktas mot vårt Nr 135 ställningstagande. Den första gäller de utrikespolitiska konsekvenserna av en Onsdagen den nedskärning av landramen. De argumenten har Allan Hernelius bemött i sin 2 maj 1979 redovisning av vår inställning till vilka kriterier som skall kunna föranleda en nedskärning eller ett eventuellt upphörande av bistånd. Den andra anklagelsenäratt vårt förslag innebär att projektet kraftigt försvåras eller fördröjs. Den skall jag bemöta. Utskottet har fått ta del av en plan för utbetalningar till Vietnam för det kommande budgetåret. Enligt denna skall 333 milj.kr. utbetalas enligt tidigare avtalade insatser. Av dessa beräknas 41 milj.kr. gå till barnsjukhuset i Hanoi och 32 milj.kr. till sjukhuset i Uong Bi. 260 milj.kr. behövs till Bai Bang. Därtill förutses behövas 5 milj.kr. till extra utrustning till Bai Bang och 4 milj.kr. till utbildning av sjukhuspersonal. Tillsammans gör detta 342 milj.kr. I denna plan har ytterligare förutsatts vissa medel till driften, men moderata samlingspartiets representanter stöder inte det kravet, och dessutom — vilket kanske är mer angeläget för resten av kammaren — torde de medlen vara inaktuella, eftersom driften inte kan beräknas starta förrän in på budgetåret efter det som vi nu diskuterar. Den första pappersmaskinen beräknas ju vara färdig först i augusti nästa år. Från nuvarande budgetår beräknar SIDA att en reservation på 163 milj.kr. uppkommer. Tillsammans med de 200 milj.kr. som vi föreslår skall utgå blir det möjligt att disponera 363 milj.kr. i bistånd till Vietnam, vilket med 21 milj.kr. överstiger de beräknade utbetalningarna för sjukhusen och Bai Bang. Ingen bila skall alltså gå ner över projekten. Vi kan däremot inte se någon som helst anledning att ytterligare inteckna framtida insatser med medel från det kommande budgetåret. Enligt de beräkningar som gjorts av SIDA uppkommer ett överskott på 221 milj.kr. Här talades förut om att moderata samlingspartiets ställningstagande skulle innebära en örfil till Vietnam. Jag skulle vilja säga att det överskott som äskade anslag här kan ge innebär en så öm smekning till Vietnam, att jag har svårt att tro att svenska folket skulle vilja vara med om den —- inte minst mot bakgrund av att katastrofhjälp alltid utgår vid sidan av vanliga biståndsanslag när behov av sådana uppstår. Moderata samlingspartiet anser alltså att 200 milj.kr. tillsammans med uppkommet reservationsanslag väl täcker arbetet på projektet under det nu aktuella budgetåret och dessutom ger utrymme för ett överskott. Vi har i vår reservation dessutom hänvisat till den omförhandling som enligt uppgift som jag fått skall äga rum nu i juni månad, eftesom det nuvarande tvåårsavtalet utgår i sommar. Regeringen vill nu också att Sverige skall ta ansvaret för driften av projektet. Förslaget är anmärkningsvärt i flera avseenden, vilket också Allan Hernelius tidigare påpekat. Ingen ekonomisk kalkyl har presenterats av SIDA. Man talar om en övergångstid och fyra år har nämnts. Vid den redovisning av icke offentliga papper som SIDA fick talade man om fem år, och det kanske bör bemärkas att Anders Forsse hade en artikel i Svenska 147 Dagbladet i går eller i förrgår, där han anförde att en igångkörning av ett projekt av detta slag ofta innebär uppemot 15 års engagemang. Utskottet har på denna punkt icke fått några konkreta upplysningar och har inte heller fått veta vilka kostnaderna för ett engagemang i driften kommer att bli. Detta åtagande är alltså med andra ord lika löst som åtagandet i det ursprungliga avtalet. Än märkligare torde brådskan vara — och det kanske skall tilläggas — eftersom vi enligt det nuvarande avtalet förbundit oss att svara för en inkörningsperiod på tre månader för varje enhet och dessutom att svara för kemikalier och reservdelar för normal förbrukning under två år. Därtill har vi förbundit oss att enligt nu gällande avtal reservera 12 000 ton massa. Enligt vad jag räknat ut bör detta motsvara ett halvt års drift för en pappersmaskin. Självfallet är Sverige villigt att hjälpa till med driften. Projektet är tillkommet som en gåva från Sverige, och vi finner det naturligtvis angeläget att vår gåva fungerar. Den var emellertid önskad av Vietnam, och vi måste förutsätta att landet vill göra ansträngningar för att utnyttja gåvan, även om ansträngningarna skulle innebära att man tar och betalar för driften av de biståndsmedel man får från Australien, Frankrike eller öststaterna. Det innebär nämligen att Vietnam på sedvanligt sätt får betala för den hjälp Sverige ställer till förfogande. Vi skall inte behöva betala för att kinesiskt bistånd har upphört. Ett land som har råd att föra en aggressiv utrikespolitik med krigshandlingar, som lagt under sig Kambodja och vidkänns stora kostnader för att behålla makt och inflytande både där och i Laos bör kunna betala för driften av den svenska gåvan. Vi måste kunna säga ifrån. Vi skall inte ge efter för verkningarna av Olof Palmes förtroliga engagemang i Vietnam. Våra bedömningar måste grundas på dagens verklighet, på fakta och siffror som dessa i dag är presenterade för riksdagen. Vår uppgift är att ta ställning till i vad mån mottagarländerna uppfyller våra biståndskrav och naturligtvis att fullfölja våra åtaganden. Herr talman! Hundratusentals människor har flytt från kommunistregimen i Vietnam. Det s.k. båtfolkets öde utgör en flyktingtragedi, som för enskilda människor inneburit livsfara och okänd framtid. Behovet av hjälp är stort, flyktingarna lider brist på det mesta, och länderna i omgivningen har svårt att ge dem ens de enklaste förnödenheter. En oändligt liten spillra av dem, genant liten, kommer att få en fristad i vårt land, men nöden hos tiotusentals andra är enorm. Allan Hernelius och jag har i reservationen 13 föreslagit att ytterligare 120 milj.kr. skall avsättas till katastrofbistånd i första hand till FN:s flyktingkommissarie för stöd åt flyktingar i Sydostasien. Om angelägenheten av den hjälpen torde ingen tvekan råda. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer; där Allan Hernelius och mitt namn finns antecknade.

Herr talman! Dagens debatt drar något av ett slutstreck under folkpartiets treåriga förvaltning av det svenska biståndet till utvecklingsländerna. Det har mest blivit ett internt borgerligt gräl. Moderaterna tar chansen att fria till borgerliga opinioner i Vietnamfrågan. Centern följer med ett stycke på vägen. Folkpartiet är besvärat. Utrikesministern gör sin plikt utan engagemang. Folkpartiet har under den här treårsperioden satt sin prägel på de borgerliga regeringarnas biståndspolitik genom Ola Ullstens och nu Hans Blix ledarskap. Jag skall inte här försöka mig på någon slutsummering eller analys av vad de här tre åren har betytt. Det kommer att göras senare. Den litet avslagna biståndsdebatt som vi för här i dag tyder på att biståndspolitiken hamnat litet i skymundan. De två borgerliga regeringarnas misslyckanden har varit så mycket större på flera andra centrala samhällsområden. Att biståndsverksamheten ägnas ett allt mindre intresse i vårt land är kanske ur den aspekten något positivt och något som folkpartiet kan ta åt sig berömmet för. Nu har inte folkpartiets biståndspolitik under dessa tre år varit okontroversiell. Vi socialdemokrater har sedan våren 1977 skrivit ett 30-tal reservationer till betänkandena med anledning av de tre budgetpropositionerna i detta avseende och till propositionen om riktlinjer för utvecklingssamarbete. De reservationerna har inte handlat om små detaljer utan anger sammantaget en helt annan färdriktning. De stora debatterna har främst gällt fonden för industriellt samarbete, IDB, Världsbanken och ländervalet. Folkpartiet har i samarbete med moderaterna och centern genomfört en klar högervridning eller skall vi säga ett förborgerligande av biståndet. Det har inneburit en kvalitetsförsämring av biståndet. Det samlade värdet av det svenska biståndet har vidare urholkats genom den valutapolitik folkpartiet medverkat till. Men, som sagt, de borgerliga regeringarnas misslyckanden har varit väsentligt större på andra områden, och det är väl mot den bakgrunden som folkpartiets biståndspolitik kommer att värderas. Centern har haft stora problem med att skaffa sig en egen profil i de biståndspolitiska frågorna. I flera sammanhang på senare år har centern slagit följe med moderaterna. Det har främst gällt frågor som Cuba, IDB, industribiståndsfonden och nu senast en markering i moderat riktning i fråga om Vietnambiståndet. Centerns två år i regeringen bidrog därmed till högervridningen. När centern nu befriats från regeringsansvaret gör partiet patetiska försök att framstå som miljövärnare i samband med biståndsverksamheten. Centern har ingen konkret kritik att komma med när det gäller den förda biståndsverksamhetens miljöeffekter. Det hela blir därför mest löst prat om miljön och den ekologiska balansens betydelse. Det är en synnerligen lättvindig argumentation — mest ett spel för galleriet.

Motiveringen är att vi när de fyra målen formulerades inte var medvetna om miljöfrågornas betydelse. Den motiveringen håller inte vid en sakgranskning. Visst har miljöfrågorna kommit mer i förgrunden under 1970-talet, men de har hela tiden funnits med i resonemangen kring målformuleringarna. Centern har tidigare inte fört fram kravet om ett femte mål. Två av reservanterna — Sture Korpås och Anna-Lisa Nilsson — satt med i den biståndspolitiska utredningen, som lades fram i april 1977, men krävde då inget femte mål. Så sent som i oktober 1978 avvisade centern här i riksdagen krav på att ekologisk balans skulle bli ett femte biståndsmål. Att centern nu lyfter fram kravet har uppenbarligen det enda syftet att försöka ge centern litet mer av en egen biståndspolitisk profil. Det är ett utspel anpassat för massmedia, ett slagordsmässigt krav utan någon grundlig motivering. Den som läser reservationen 1 får ju mycket snabbt klart för sig hur lättvindigt centerpartiet tar på den här frågan. Det har vid flerfaldiga tillfällen slagits fast att tillväxtmålet måste avse en produktionsökning, som bevarar ekologisk balans och förutsättningar för fortsatt ökning av resurserna. Riksdagen har slagit fast att ekologiska aspekter och miljöaspekter bör ”ingå som självklara komponenter i varje biståndsprograms utformning och genomförande”. Så sker också i praktiken. Sverige har spelat en mycket aktiv roll internationellt när det gällt att få miljöfrågorna beaktade. FN-konferensen om miljövård i Stockholm 1972 har följts av flera andra FN-konferenser om befolkningsfrågan, om boende och bebyggelse samt om vatten och ökenutveckling. Vårt land har lämnat betydande bidrag till FN:s miljöfond och aktivt verkat för att FN:s miljöprogram, UNEP, skall få gehör för sina synpunkter runt om i världen. Sverige har också krävt att miljöfrågorna skall särskilt beaktas, när FN:s nya utvecklingsstrategi utarbetas. Tyvärr innebar regeringen Fälldins tillträde 1976 att det internationella miljövårdsarbetet från svensk sida bromsades upp. U-ländernas svåraste miljöproblem sammanhänger med fattigdomen. Det har utrikesministern berört tidigare i dag. Det är frågor som gäller maten, vattnet, bostaden, hygienen och renhållningen. Man kan kanske också formulera det så, att där människor svälter och lider nöd råder inte en acceptabel ekologisk balans. För det är väl inte centerns avsikt att sätta kravet på ekologisk balans före kravet på en grundläggande välfärd för människorna i u-länderna? Det krävs miljöförändringar för att få bort hungern och få fram bra bostäder, arbete, skolor, sjukvård, kommunikationer och allt annat som hör tillden grundläggande välfärden. De miljöförändringarna vill väl centern inte motsätta sig, även om de på kort sikt kan medföra vissa rubbningar i den s.k. ekologiska balansen? Där människor lider nöd, är väl nöden ändå den största miljöfrågan? Människan är väl ändå det viktigaste inslaget i det ekologiska Nr 135 systemet? Onsdagen den Centerns hela inställning i den här frågan — speciellt när det gäller de 2 maj 1979 suddiga resonemangen om att u-länderna skall avstå från storskalig teknik — är ingenting annat än en efterkolonial förmyndarattityd. Det intrycket stärktes, när man lyssnade på förste vice talmannen Torsten Bengtsons andramajtal här i dag. Centern kommer med pekpinnar och vill visa u-ländernas ledare till rätta. I en reservation till biståndspolitiska utredningen har Sture Korpås och Anna-Lisa Nilsson t.o.m. formulerat det så, att u-ländernas ledare har värderingar som mera bygger på i-ländernas förutsättningar än på folkflertalets behov i de egna länderna. Med andra ord: De färgade folkens ledare förstår inte vad som är bäst för deras egna länder och folk. Centerpartisterna i Sveriges riksdag däremot vet vad som bör göras i dessa länder. Det är en otrevlig besserwisserattityd och ett förmynderi, som direkt bygger på den vite mannens föga ärorika koloniala förflutna. Det vore mycket olyckligt om centerns resonemang i dessa frågor blev styrande för den svenska biståndspolitiken.

Herr talman! Sture Ericson kunde inte finna centerns linje i u-landspolitiken. Då skall jag tala om den. Centern förde som första parti i riksdagen fram enprocentsmålet. Indien tog upp det i Förenta nationerna, och kravet framfördes sedan av en känd u-landsexpert, professor Sten Wahlund. Det dröjde länge innan socialdemokraterna kom och hankade med. De låg hela tiden på bromsen. Kritik framfördes ständigt av LO:s ordförande och från min sida mot att man höll tillbaka. Ett socialdemokratiskt statsråd hoppade av från regeringen med bl.a. den motiveringen att man var så njugg med bidraget till u-hjälp. Jag återgår till centerns program. Enprocentsmålet har jag redan nämnt. Vidare har vi drivit linjen att i synnerhet de fattigaste länderna skall ha bidrag. Det kravet har infriats. 90 96 av biståndet går nu till de fattigaste länderna. Vi har drivit frågan om jämlikhet och utjämning. Det är nu uppsatt som ett av målen för svensk u-landspolitik. Vi har drivit linjen om att demokrati också är något som skall tas i beaktande. Det står nu i det program som riksdagen antog i våras. Det är verkligen förvånande att Sture Ericson inte har upptäckt att det är just centerns linje som hela vägen har vunnit gehör. I fråga om miljöpolitiken har socialdemokraterna släpat efter på samma sätt. När vi tog upp miljön i den stora motionen 1962 — även då hörde Sten Wahlund till initiativtagarna — spelade socialdemokraterna samma roll som nejsägare. Vi fortsatte kampen oavbrutet, och tio år efter det att vi hade tagit upp detta stora problem anordnades en internationell miljökonferens i Stockholm. 151 Det är kortfattat litet av centerns politik i fråga om u-hjälpen. Har inte Sture Ericson upptäckt vår linje förut, så har han fått en resumé nu. Det jag nu sagt är inget spel för galleriet, utan liksom i fråga om miljön bör socialdemokraterna nogsamt observera att det är en betydelsefull fråga som jag tagit upp i mitt tidigare anförande i dag. Jag har glatt mig åt att i varje fall utrikesministern har insett hur betydelsefullt detta kommer att bli i fortsättningen. Som vanligt kommer väl socialdemokraterna hankande efter så småningom. Enligt Sture Ericson skulle centern göra anspråk på att utöva förmynderskap gentemot u-länderna. Är det inte riktigt att delge dem våra erfarenheter? Det finns exempel på att man i vissa länder kört med mångskäriga plogar och därmed skapat en erosion som varit omöjlig att bemästra. Nej, Sture Ericsons anförande i dag var ganska onödigt. Nästan allting i det var felaktigt.
Herr talman! Vice talman Torsten Bengtson tar chansen att tala om någonting annat än vad mitt anförande handlade om. Han ville med en rad paralleller understryka centerns förträfflighet när det gäller att vara förutseende. Han glömde bort sitt eget resonemang om ett pärlband av kärnkraftverk längs Norrlandskusten. Men det kanske kommer i nästa inlägg. Nej, det är nog så att centern har huggit i sten ganska ofta. Att efterrationaliseringar spelar en väldigt stor roll i centerns propaganda vet vi. Miljömotionen från 1962 lär också vara en av dessa myter. Jag tror inte att ni nämnde miljön i den motionen. Den handlade om en del andra saker. Kvar står vad jag sade i mitt första anförande: Centern intar en förmyndarattityd som är högst betänklig och som är en efterkolonial rest i tänkandet och resonerandet i i-länderna. Det vore väldigt bra om centern övergav den så snabbt som möjligt.

Herr talman! Sture Ericson säger att jag talat om centerns förträfflighet. Jag sade ingenting annat än sanningen när jag gjorde en kort resumé av vad som hänt. Sture Ericson har inte någonting annat att komma med än en motion om kärnkraften från 1970. Det är en av socialdemokraternas stora hobbies att ta fram den motionen. Den gällde var man skulle förlägga ert kärnkraftverk — det står i klämmen. Vi kände inte till farorna på samma sätt som nu, och det står uttryckligen ert kärnkraftverk. Det var den liberala tidningen Sydsvenska Dagbladet som gjorde pärlbandet. Därefter blev det tacknämligt för socialdemokraterna att använda det ordet. Ni kan alltså tacka denna ”högertidning” som har gett er argumentet, om man nu kan tala om det som ett argument eftersom det är tio år gammalt. Det står ingenting om miljön i centermotionen 1962, säger Sture Ericson. Eftersom jag har hört samma sak också från andra socialdemokrater har jag plockat fram handlingarna och funnit att deras uppgifter är helt felaktiga. I motionen omnämns visst miljön. Det var en av våra främsta experter, stressforskaren dr Levi, som skrev motionen, i vilken också frågan om miljön tas upp. Ännu mer står det i den reservation som avgavs. Det finns ingenting av förmyndarskapsmentalitet hos oss gentemot u-länderna, utan vi har alltid betonat att vårt agerande skall ske i samförstånd med dem. I mitt anförande sade jag att vi inte skall underlåta att låta dem ta del av våra erfarenheter. Som hastigast nämnde jag att ett visst land ställde upp med en förfärligt fin teknologi och skickade denna mångskäriga plog samt började plöja upp med den. Följden blev en fullständig erosion och katastrof för hela projektet. Det finns väl ingen anledning att göra på det sättet för att visa sig tekniskt kunnig. Jag föreslår att Sture Ericson läser vårt särskilda yttrande, i vilket vi förespråkar en bättre anpassad teknik för u-länderna. Jag vet inte om Sture Ericson känner till att den största delen av världens jordbruk tyvärr fortfarande bedrivs med hjälp av hacka. Även om det alltså är litet ledsamt att det är så, vore det kanske inte så dumt att också ge dem en hacka i stället för den förfärligt tunga ”klump” som de nu har. Vi kan nämligen inte gå fram alltför snabbt och ändra allting på en gång. Därför finns det anledning att närmare diskutera centerns idé om en bättre u-landsanpassad teknik. Det behöver inte betyda något slag av förmyndarmentalitet.
Herr talman! Den här debatten skall inte behöva urarta till en diskussion om vad som stod i en centerpartimotion 1962. Ni tog inte upp den yttre miljön i den motionen, så enkelt är det. Läs motionen en gång till! Dessa efterkoloniala attityder, som jag försökte beskriva i mitt anförande, framförde jag med hjälp av citat, och det går inte att komma runt dem. I exempelvis den biståndspolitiska utredningen har centerpartisterna skrivit fast att ledarna i u-länderna inte förstår sitt eget bästa. De är fångade av i-ländernas värderingar. Det är tydligen bara centerpartiet som förstår vad som är bra för dessa länder. Vad är det om inte en efterkolonial förmyndarattityd? Jag tror det vore väldigt bra för den svenska biståndspolitiska debatten om centern så snabbt som möjligt övergav dessa sina åsikter.

Herr talman! Kammaren har välsignats med ytterligare ett av Ingrid Sundbergs många anföranden om Bai Bang. Det påminner mig om en historia om en dam som brukade gå på General Motors bolagsstämmor och där hålla mycket långa granskningsanföranden om företagets budgeter. En direktör frågade henne en gång varför hon gjorde dessa långa siffergranskningar. Jo, svarade hon, det är därför att jag älskar General Motors. Då frågade direktören: Kan ni inte älska något annat bilföretag? Jag utgår från att Ingrid Sundberg älskar Bai Bang. Jag frågar mig ibland om det finns något annat biståndsprojekt som hon älskar. Hon har i dag i vanlig ordning snurrat på räknesnurran och ställt fler frågor än jag kan svara på utan att ha hela statistiken tillgänglig. I hennes nästa anförande om Bai Bang, antingen det sker i form av en enkel fråga eller en interpellation, skall jag gärna gå i svaromål. Allan Hernelius sade, och Ingrid Sundberg upprepade det, att Bai Bang är Sveriges största biståndsprojekt och även Sveriges största misslyckande på biståndsområdet. Det var visserligen inte den nuvarande regeringen som påbörjade Bai Bang-projektet men jag tror det är litet för tidigt att komma med omdömen. Jag tycker visst att vi skall erkänna våra fel och försöka rätta till dem. Visst är det också bra att Ingrid Sundberg granskar Bai Bang-projektet, det skall jag naturligtvis inte på något sätt förmena henne. Visst är projektet också dyrt, visst är det svårt, och visst har säkert misstag begåtts inom ramen för detta — några har jag väl också pekat på i det förflutna. Men jag tror att Ingrid Sundberg och även Allan Hernelius och de andra moderaterna tappar bort något väsentligt när de bara pekar på Bai Bang som ett pappersbruk. Bai Bang är dock samtidigt — och har varit det — en jättelik yrkesskola. Det är sannolikt att det skulle varit billigare att bygga Bai Bang om man gjort det som ett turn-key-projekt, dvs. byggt det helt och hållet som en svensk satsning. Men man har ju faktiskt gått till väga på det sättet att alla svenskar där varit där som yrkeslärare, och på det sättet har det skett en mycket stor överföring av kunnande och teknologi. De vietnameser som deltagit i projektet har därför också kunnat tillgodogöra sig detta och använda sitt kunnande i annan byggnation. Jag har inte några nya kalkyler att ge Ingrid Sundberg till hennes räknesnurra. Den senaste som gjordes av SIDA slutar på 1 605 miljoner, och SIDA vidhåller att det är en siffra som man står för även i dag. Jag är ledsen om jag därmed gör Ingrid Sundberg besviken. En annan fråga som rests gäller driftbidrag till Bai Bang. Jag har inte märkt att vare sig Ingrid Sundberg eller Allan Hernelius skulle ställa sig negativa om det visade sig att det behövdes tekniskt bistånd för drift av sjukhus under några år för att få dem i gång. Men när det gäller Bai Bang — då går det inte. Där skall man möjligen sätta på taket, men därefter skall man sjappa så fort som möjligt. Från regeringens sida skulle jag vilja säga: Vi är intresserade inte bara av att det här projektet blir en bra yrkesskola utan också av att det kommer papper ur Bai Bang. Och behövs det något tekniskt bistånd för detta ändamål har jag mycket svårt att förstå varför vi inte skulle ge det. Regeringen har inte ännu tagit ställning till några kalkyler för ett sådant tekniskt bistånd. Ingrid Sundberg citerar siffror som hon fått från SIDA, och de är henne väl unnade. Och en vacker dag skall jag tala om för henne också Nr 135 vad regeringen tycker. Onsdagen den Låt mig sedan, herr talman, kommentera något av vad Sture Ericson sade. 2 maj 1979 Det är alltid med en viss förväntan som jag ser Sture Ericsons namn på talarlistan — då vet jag att det blir litet rallarsvingar i debatten. Och han gjorde mig inte besviken i dag heller. Det mesta av vad han sade var inte så seriöst, men det var ju ganska roligt. Han sade att debatten hittills huvudsakligen hade varit ett gräl mellan borgarna. Men ändå kom han till den något häpnadsväckande slutsatsen — eftersom det inte varit något större gräl med socialdemokraterna — att här förelåg klara högervridningar. Jag förstod inte riktigt hur han fick in den folkpartistiska eller borgerliga valutapolitiken i det sammanhanget. Jag trodde att socialdemokraterna helst skulle vilja glömma att de inte ville devalvera — för det var ju bland de mest misslyckade idéer som framförts under de senaste åren på den ekonomiska politikens område. Det var ju devalveringen och det ansvarsfulla avtal som nåddes av arbetsmarknadens parter som ledde till att vi kunde ta tillbaka marknadsandelar internationellt. På en punkt kan jag tycka att Sture Ericson var mer seriös, även om han klädde det i negativa termer. Han sade att det var en avslagen debatt en smula i skymundan. Han sade det negativt. Jag kan hålla med om att det inte förefaller — åtminstone inte av den här debatten eller debatten i tidningarna — som om biståndspolitiken längre är lika kontroversiell. Men jag skulle snarare vilja tolka det så att det finns mindre dogmatism i biståndspolitiken. Som jag tidigare sade i ett inlägg här vill vi från folkpartiets sida exempelvis inte göra ett länderval som är partipolitiskt betingat. Gertrud Sigurdsen raljerade med att vi inte hade några liberala regimer i Latinamerika eller på annat håll som vi kunde stödja. Men det innebär en missuppfattning av vår hållning. Vi är inte ute efter att stödja liberala regeringar i u-länderna. Vi är ute efter att stödja ambitiösa regeringar i u-länderna, som verkligen vill hjälpa sitt folk framåt. Jag är övertygad om att socialdemokraterna är ute efter det också. Men de tycks sätta likhetstecken mellan ambition och socialdemokrati på samma sätt som vpk sätter likhetstecken mellan social ambition och kommunism. Jag tror att det är bättre med den politik som vi för, att ta bort partipolitiken från valet av samarbetsländer. Jag vill också gärna kommentera vad Sture Ericson sade på ett annat sätt. Han försökte göra gällande att jag talar i den här debatten utan större engagemang. Jag minns mycket väl de diskussioner som fördes före förra valet, 1976, där man från socialdemokratiskt håll hävdade att det vore en katastrof med en borgerlig regering — då skulle pensionärerna och de gamla bli utan allt socialt stöd. Och ett annat argument som fördes fram var att det vore en katastrof för u-länderna — det var bara socialdemokratin som stod för engagemanget för och solidariteten med u-länderna. Men jag tror att tre års borgerlig regering har visat, om något, att det var svenska folket som hade solidaritet med u-länderna — inte bara socialdemokraterna.
Herr talman! Utrikesministern har kanske en annan uppfattning än jag om vad som ligger i begreppet stora tal. Jag tror inte att jag mer än två gånger tidigare har tagit upp Vietnam här i kammaren, repliker oräknade. Men jag skall kontrollera det senare. Utrikesministern intresserade sig också för mina känslor. Det gällde min kärlek till Bai Bang. En sak vill jag säga, herr talman, och det är att jag tycker om - kort uttryckt — att veta vad jag här i kammaren tar ställning till. På område efter område voterar vi om konkreta anslagsäskanden och konkreta lagförslag som framställs i utskottsbetänkanden, men det har blivit en form av hemlighetsmakeri i Bai Bang-historien. Det är orsaken till att jag tänker fortsätta, tydligen med utrikesministerns tillstånd, att kontrollera detta. Jag har ställt ett par frågor, och en av dem tycker jag att utrikesministern borde kunna svara på: När kommer fortsättningen på den rapport som Olle Rimer gav ut första delen av förra året? Den andra delen skulle ha kommit det här nyåret enligt uppgift jag fått. Utrikesministern säger att kostnadsberäkningen 1,6 miljarder kronor håller. Ja, jag får antagligen återkomma till detta senare när vi kommit fram till vad den totala kostnaden blir. Jag tycker definitivt om att veta inte bara vad jag tar ställning till ekonomiskt när jag voterar här i kammaren. Jag vill även veta vad det projekt som jag tar ställning till ungefär kan betyda i framtida kostnader. Erfarenhetsmässigt vet vi att förseningar, betonat av såväl den förra socialdemokratiska regeringen som av SIDA, är den mest grava orsaken till kostnadsökningarna hittills. Jag undrar alltså: Varför tog man plötsligt förra året till med en så stor summa att förseningar därefter inte kommer att medföra någon kostnadsökning? För att inte utrikesministern skall missförstå mig vill jag säga att jag vore mycket glad om kostnadsberäkningen 1,6 miljarder kunde hålla. Jag har ingen önskan — och det har inte heller någon annan från moderata samlingspartiets sida — att projektet skall misslyckas. Men vi har en definitiv och rättmätig önskan att få veta vad vi tar ställning till. Det är där vi tycker att den folkpartistiska regeringen har fortsatt med den typ av hemlighetsmakeri som socialdemokraterna började med när det gäller Bai Bang.
Herr talman! Jag vet inte att jag raljerade när det gäller ländervalsprincipen. Däremot tycker jag kanske att Hans Blix raljerar när han här säger att det inte skall vara några politiskt valda länder utan att det skall vara ambitiösa regeringar. Men litet mer konkreta program har vi för målen när det gäller biståndspolitiken och det som skall vara vägledande vid valet av våra mottagarländer. Det diskuterade vi ju ingående och slog fast riktlinjerna för vid höstens biståndsdebatt. De står sig ganska bra från tidigare beslut i riksdagen, och trots många attacker under åren har ländervalsprincipen inte förändrats mycket efter biståndspolitiska utredningens betänkande, regeringens proposition och riksdagens behandling. När det gäller fattigdomskriteriet sade Hans Blix i ett tidigare inlägg att det måste vara det viktigaste, och här vill jag citera vad riksdagen fastslog år 1976: ”Fattigdomskriteriet kan sålunda inte ensamt vara utslagsgivande vid valet av mottagarländer för utvecklingsbistånd.” Det här står sig fortfarande efter det att den biståndspolitiska utredningen behandlat frågan och efter riksdagsbeslutet i höstas. Men jag tror att riksdagen och även folkpartiet är litet mer seriösa när det gäller valet av våra programländer. Jag vill framhålla att fattigdomskriteriet inte är det enda avgörande. Det finns andra kriterier också.
Herr talman! Utrikesministern talar om rallarsvingar. Jag vet inte om han upplever det som beröm, men det är inga dåliga råsopar han har utdelat mot herr Hernelius och moderaterna i dag. Vad gäller General Motors var det någon som sade att vad som är bra för General Motors är bra för USA. Man kan översätta det till svenska förhållanden och säga att ledstjärnan för den borgerliga biståndspolitiken har varit att vad som är bra för svenska företag i utlandet, det är svensk biståndspolitik! Vad som hände beträffande valutapolitiken var att för u-länderna minskade värdet av biståndet med uppemot en halv miljard. Det bidrog till att höja priserna i detta land med 25 96 under de borgerliga åren. Utrikesministern talade om att vi före förra valet hade sagt att det skulle bli en katastrof med en borgerlig regering. Det beror på vad man har för anspråk på katastroferna. Men hade någon trott oss om vi före valet hade sagt att det skulle bli en fördubblad arbetslöshet och sänkta reallöner, att industriinvesteringarna skulle sjunka med mer än en tredjedel, att prishöjningarna skulle bli 25 96, att var tredje krona som betalas ut i folkpensioner skulle lånas i svenska och utländska banker, att biståndet skulle minska med en halv miljard? Vad är det egentligen för katastrofer utrikesministern tycker har uteblivit?
Herr talman! Utrikesministern nämnde bidrag till driftkostnader vid sjukhusen i Vietnam och jämförde det med driftbidragen till Bai Bang. Jag förstår inte den jämförelsen, det är ganska stora skillnader. I fråga om Bai Bang gäller det en kontinuerlig massatillförsel till pappersbruket under ett okänt antal år. Vid sjukhusen är det fråga om helt andra driftkostnader, av helt annan och mindre betydelse. Vi vet att råvaruproblemet är ett av de största problemen när det gäller Bai Bang, och det är klart att man tillfälligt kan avhjälpa det genom att Sverige står för massaleveranser under viss tid och hoppas att skogen under tiden skall växa upp där ute, vilket den inte tycks göra. Men det går inte att jämföra dessa två saker, herr utrikesminister.
Herr talman! Får jag först svara Allan Hernelius att regeringen ingalunda har tagit ställning till huruvida vi skall förse Bai Bang-projektet med massa. Jag har sagt att jag är positiv till tanken att vi skall ge driftstöd. I övrigt har vi inte tagit någon detaljerad ställning till hur det skall gå till. På den generella punkten tycker jag det finns en parallell till sjukhusen. Jag förstår att Allan Hernelius vill att de skall fungera, och vi har precis samma inställning när det gäller Bai Bang-projektet — att det skall fungera och att det skall producera papper. Huruvida massa skall ingå i driftstödet har vi alltså inte tagit ställning till. Ingrid Sundberg säger att när hon tar ställning till ett projekt i riksdagen vill hon veta vilka siffror det är fråga om. Jo, det är klart att vi alla vill. Det gäller inte bara Bai Bang, utan det gäller många andra ting. Många gånger när riksdagen har tagit ställning har det visat sig sedan att det har inträffat fördyringar. Bai Bang är inte något unikum i världen när det gäller att drabbas av fördyringar. Huddinge sjukhus är ett exempel som ligger betydligt närmare, även om det var landstinget och inte riksdagen som beslöt om det. Att jämföra Bai Bang med Norrbottens Järnverk skulle jag närmast tro är en förolämpning mot Bai Bang. Vi ägnar oss inte heller åt något hemlighetsmakeri och lämnar gärna ut de siffror vi har. Jag är ledsen att jag inte har alla dessa siffror tillgängliga i dag. Jag tycker att Gertrud Sigurdsen raljerade med mig när hon sade att det inte varså vanligt med liberala regeringar i u-länderna. Om hon inte vill se det som raljeri är det så mycket bättre. Jag sörjer också att det inte är flera som vill beteckna sig liberala. Det är ju desto flera som kallar sig socialistiska men som i verkligheten har väldigt många olika linjer.

Vad jag vänt mig något emot och vad jag kallat för en partipolitisering är den tendens jag tycker mig se bland socialdemokraterna, dvs. att sätta likhetstecken mellan de kriterier om vilka vi alla är eniga och regeringar som betecknar sig som socialdemokratiska liksom man på vpk-sidan sätter likhetstecken mellan kriterierna och de regeringar som är marxistiska.

Herr talman! Det är sant, herr Blix, att regeringen inte har tagit ställning till i vad mån massakostnaderna skall ingå i driftkostnaderna när det gäller Bai Bang, men i de kalkyler som SIDA en gång företedde utrikesutskottet intog massakostnaderna en dominerande plats. Det gällde hundratals miljoner under ett par år framåt.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Enligt beräkningarna kommer den första pappersmaskinen inte att vara klar under kommande budgetår. Det hade alltså funnits möjlighet för regeringen att genom noggranna förhandlingar komma fram till och förelägga riksdagen planer, som innefattade konkreta ställningstaganden som grund för ett förslag i fråga om bidrag till driften. Utrikesministern sade: Vi är positiva till tanken att ge driftstöd, men vi har inte tagit ställning till i vilken form detta skall ske. Jag vill till detta säga att det är mig direkt motbjudande att vi i riksdagen i dag skall fatta ett beslut som är principiellt men vars ekonomiska konsekvenser på intet sätt är överblickbara, när vi ett år senare skulle kunna fatta ett beslut som kunde baseras på ett helt annat underlag.
Herr talman! Hans Blix säger att det finns en tendens hos socialdemokraterna att sätta likhetstecken mellan kriterierna för biståndsgivningen och socialdemokratiska regimer som biståndsmottagare. Men, Hans Blix, jag tror att det finns lika få socialdemokratiska regimer som det finns liberala i de u-länder som är berättigade att vara mottagare av bistånd enligt de kriterier vi har. Bland de drygt 20 mottagarländer som vi har för svenskt bistånd och som tillkommit under den socialdemokratiska regeringens tid tror jag inte det finns något land som har en socialdemokratisk regim —jag tänker på länderna i Afrika, Asien och Latinamerika. Jag tycker därför att det är ett felaktigt påstående som utrikesministern gör här.

Herr talman! Som flera talare vitsordat här i dag har miljöhänsyn och frågan om ekologisk balans intagit en alltmer central roll när det gäller all mänsklig utveckling och när det gäller resursutnyttjandet. Självfallet måste också Sveriges insatser på det biståndspolitiska området genomsyras av en ekologisk grundsyn, en medvetenhet om att biståndsinsatser som inte tar hänsyn till miljöaspekter på sikt motverkar sitt syfte att verka för ökad resurstillväxt. FN-konferensen om miljövård i Stockholm 1972 blev inkörsporten till en mer genomarbetad miljödiskussion i internationella sammanhang. Begreppet miljö kom under konferensen att definieras som den mänskliga miljön. Också fattigdomen och dess konsekvenser inräknades i detta begrepp. Under temat Utveckling och miljö föreslog konferensen en rad åtgärder, bl.a. att hänsyn till miljön bör ingå som en naturlig del i de nationella utvecklingsplanerna, att både ioch u-länder när de definierar sina utvecklingsmål inte bara tar hänsyn till bruttonationalprodukten utan lägger vikt vid sociala faktorer och miljökrav. De rekommendationer som Stockholmskonferensen gav beträffande resursutnyttjande, miljö och utvecklingsstrategier bearbetades senare i Mexico och kom så småningom att ligga till grund för riktlinjer för en ny ekonomisk världsordning. Miljökonferensen fick ytterligare ett bestående resultat, United Nations Environmental Programme, som har till uppgift att övervaka, samordna, förmedla och initiera frågor inom det internationella miljöområdet. Sverige samarbetar aktivt med UNEP och lämnar, som utskottet redovisar i sitt betänkande, betydande bidrag till dess miljöfond. Tidigare präglades insatser för landsbygdsutveckling ofta av en tro på att en förbättrad teknologi av västerländskt snitt skulle resultera i snabba och bestående förbättringar. Dyrköpta erfarenheter har emellertid visat att hänsyn till lokala förhållanden i mycket högre grad än hittills måste prägla biståndsinsatserna. Sverige förespråkar att man bör beakta och avväga samtliga aspekter som kan vara av betydelse för landsbygdens utveckling, dvs. ett integrerat synsätt. I ett sådant åtgärdsprogram samarbetar SIDA med FAO, och om jag inte är felunderrättad finns det snart också ett långtidsprogram för insatser på detta område, vilket bör ge större förutsättningar att få till stånd en varaktig förbättring av livsmedelsförsörjningen. Som jag framhöll i början av inlägget har det svenska biståndsintresset i hög grad gällt de mänskliga basbehoven i ekologisk belysning. Problemen rör t.ex. de ofta knappa skogsresurserna, som används till brännved, vidare markförstöringen som accelererar och öknarna som lägger under sig allt större områden. Sverige har diskuterat dessa frågor med enskilda länder samt med UNEP och FAO. I samarbete med dessa organisationer försökrer SIDA utforma ett handlingsprogram för ekologiska hänsyn i all utvecklingsverksamhet. Torsten Bengtson redovisade centerns tanke på en internationell hushållningsplan för naturresurserna. Syftet är vällovligt, men erfarenheten visar tyvärr hur svårt det är att nå enighet om resursanvändning. Inte ens i vårt eget land är vi överens om hur resurserna skall användas. Regeringen har i olika sammanhang tryckt på nödvändigheten av sparsamhet och hushållning med jordens resurser och kommer också i fortsättningen att använda många olika kanaler för att nå fram med sitt budskap. I centermotionen föreslås också inrättandet av ett internationellt ekologiskt institut. På flera håll i världen har det på miljöområdet redan igångsatts värdefulla forskningsprojekt. Utskottet redovisar flera. Instituten i fråga har i stor utsträckning vart och ett utvecklat sin specialitet. En bättre planering av vår framtid kräver säkert miljöforskning på många sektorer av fältet, men utskottet anser inte att detta bäst tillgodoses genom inrättandet av ytterligare ett internationellt organ med ett så övergripande verksamhetsfält som motionärerna önskar. Utskottet pekar i stället på möjligheten att dels bättre samordna och utnyttja den nuvarande forskningen, dels stödja miljöforskningidirekt anknytning till biståndsinsatser. I dessa sammanhang bör UNEP kunna fungera som initiativtagare, idégivare och även som uppdragsgivare. Man skall emellertid inte blunda för många u-länders skepsis mot långtgående miljökrav från biståndsgivande i-länder. Man uppfattar ofta Nr 135 kraven som försök att hålla tillbaka u-ländernas industriella utveckling. I viss Onsdagen den mån kan också svenskarna bli beskyllda för att tala med kluven tunga. Hur 2 maj 1979 skall våra internationella strävanden för miljöhänsyn och ekologisk balans bli trovärdiga, då vi i vårt eget land varje år öser ut hundratusentals ton gift över våra åkrar och skogar? Den här redovisningen av Sveriges internationella insatser på miljöområdet visar att regeringen prioriterar dessa åtgärder mycket starkt. De borgar också för att en ekologisk grundsyn präglar det svenska biståndsprogrammet. De förslag och synpunkter som centern lägger fram i sin motion nr 1208 är alltså väl tillgodosedda. Under det närmaste året kommer man att inom FN formulera en strategi för utvecklingen under 1980-talet. Utrikesministern underströk Sveriges aktiva medverkan i detta arbete genom att Sverige står som finansiär för ett symposium i Stockholm om sambandet mellan befolkning, miljö och utveckling. Förra året var centern överens med oss om att miljösyn och ekologisk balans skulle prägla alla våra biståndsinsatser utan att preciseras som ett mål i sig. Är det möjligen regeringsskiftet som har ändrat centerns uppfattning? Vid ILO:s sysselsättningskonferens 1976 formulerades den s.k. basbehovsstrategin, som innebär att utvecklingspolitiken i första hand bör inriktas på att tillgodose de fattigaste folkgruppernas behov av mat, kläder, rent vatten, utbildning, hälsovård och produktiv sysselsättning. Man tog då särskilt upp teknikanpassningsfrågan. Utskottet har vid flera tillfällen framhållit vikten av att stödja en industrialisering, som utvecklar en arbetsintensiv teknologi, som är anpassad efter u-ländernas villkor och också understöder en basbehovsinriktad produktion. Både Anna Lisa Lewén Eliasson och Sture Korpås underströk vikten av detta. Frågan hur man bäst skall stödja en u-landsanpassad teknik är just nu föremål för samråd mellan UD, SIDA, u-landsforskningsberedningen och styrelsen för teknisk utveckling. Utskottet redovisar också Sveriges aktiva engagemang i förberedelsearbetet för den FN-konferens om vetenskap och teknik för utveckling som kommer att äga rum i Wien i år. Utskottet redovisar alltså ett flertal myndigheter, nationellt och internationellt, som arbetar med frågor kring u-landsanpassad teknik och menar att det inte synes finnas något behov av ett särskilt institut för arbetet. Herr talman! Jag vill också något kommentera u-landskvinnornas situation. Det svenska biståndet skall inriktas på att hjälpa de fattigaste folkgrupperna i de fattigaste länderna. Längst ned på skalan finns oftast u-landskvinnorna. De är de allra fattigaste, de mest beroende, de som sist får del av utbildning och andra insatser för framåtskridande. Budgetpropositionen redovisar tyvärr att få u-länder har premierat biståndsinsatser som har syftat till att förbättra kvinnornas situation. Likaså har FN:s kvinnofond endast i två fall kunnat finna projekt för finansiering. SIDA har visat på tre åtgärder där Sverige kan bidra till att förbättra u-landskvinnornas situation: 161 1. genom att i Mexicokonferensens anda påverka normsystem och lagstiftning, 2. genom att med konkreta insatser arbeta för att undanröja orättvisor mot kvinnor, 3. genom att stödja opinionsbildning och attitydförändring. En allmänt erkänd oskriven regel är att man påverkar sin omgivning främst genom att vara en god förebild. Under socialdemokratisk tid har anslag för kvinnoinsatser redovisats under rubriken Övrigt. Nu har det åtminstone fått en egen rubrik under Särskilda program: Kvinnor i u-land. Föredraganden pekar i budgetpropositionen på en mycket väsentlig sak. Han säger: Det är viktigt att det utvecklingsprogram Sverige stöder utformas så att det bidrar till en förbättring av kvinnans situation. — Utrikesministern har också i dag betonat detta. Jag anser det vara en nyckelmening när det gäller Sveriges insatser för jämställdhet i u-länderna. I alltför många fall har vi alltför sent upptäckt att våra insatser överfört våra egna fördomar och könsroller och ibland direkt försämrat kvinnans situation, gjort hennes arbete tyngre och gjort henne än mer beroende. Samtliga partier här i riksdagen är rörande eniga om att vår biståndspolitik skall präglas av ansvar för och hushållning med resurserna. I konsekvens härmed borde alla vara ense om att det land som inte anser att hälften av dess befolkning är en nödvändig och ovärderlig resurs för utveckling — det landet slösar ofantligt med sina resurser och kommer ohjälpligt att släpa efter. Det ligger mycken sanning i talesättet att ett land är precis så utvecklat som dess kvinnor. Jämställdhetsaspekterna måste därför liksom miljöhänsynen genomsyra alla våra biståndsinsatser. FN har proklamerat 1979 som det internationella barnåret. Man vill på olika sätt fästa uppmärksamheten på barnens uppväxtvillkor i alla delar av världen. I Sverige har regeringen tillsatt en beredningsgrupp under ledning av socialministern Romanus, som skall verka dels för att förbättra barnens situation i Sverige, dels för att skapa ökad förståelse för barnens situation i u-länderna. Sveriges insatser kanaliseras främst genom FN:s barnfond, UNICEF. I budgetpropositionen föreslås att för nästa budgetår 110 milj.kr. skall anslås till denna. Sverige har också tagit initiativ till att införa ett långsiktigt arbetsprogram för att fondens arbete skall få säkrare grund. Fonden försöker i sitt arbete främst att nå barn och mödrar i områden där sjukvård och skolor saknas. Våra insatser blir så mycket mer nödvändiga med tanke på att ca hälften av de 800 miljoner människor som lever under absolut fattigdom är barn. Under en resa i början av året för att just studera barns villkor i olika delar av världen fick jag i Indien, i Calcuttas slum, på nära håll uppleva vilken avgörande betydelse för barnets utveckling som ganska blygsamma insatser kan få. Jag besökte där ett par av de s.k. trottoarskolor som Lutherska världsmissionen driver där. På 17 olika ställen i Calcutta håller man skola direkt på trottoaren varje förmiddag för de allra fattigaste barnen, de som har sitt hem på gatan. På detta sätt kunde man med mycket små resurser lära dessa barn läsa, skriva och räkna — ett fint exempel på hjälp till självhjälp. Nr 135 Genom våra insatser för barnen bidrar vi i hög grad till att barnen i u-länderna Onsdagen den blir en resurs, en investering för en bättre framtid och inte en börda för sitt 2 maj 1979 land. Herr talman! I alla våra biståndsinsatser gäller att vi måste klara balansgången mellan rådgivning och förmynderi. Det har alltför många gånger visat sig att vi inte alls vet bäst, att våra metoder fungerar bra i vissa sammanhang och under vissa förutsättningar men kan vara helt felaktiga och fullständigt förödande i andra. Samtidigt som mottagarländernas prioriteringar skall prägla våra biståndsinsatser måste vi hävda de av riksdagen beslutade målen för biståndspolitiken. Detta bör ske i den kontinuerliga dialogen med mottagarländerna. Jag har tidigare betonat vikten av medvetenhet i fråga om miljöhänsyn och ekologisk balans, sparsamhet med resurser liksom jämställdhet mellan män och kvinnor. I alla dessa sammanhang är det nödvändigt att som ledstjärna för samarbetet sätta respekten för andra människors integritet.

Herr talman! Först ett par ord om det replikskifte som ägde rum tidigare här i kammaren mellan Bertil Måbrink och utrikesminister Blix beträffande värderingen av olika regimer. Utrikesministern sade därvid att vpk alltid är berett att stödja regimer, där det sker en vänstervridning av politiken, och då naturligtvis också är villigt att vrida biståndskranen åt vänster, som han uttryckte det, alltså öka biståndet. Det är alldeles riktigt att det är så, och det förhållandet är grundat på fakta. Under en regim som går åt vänster och där man får inslag av socialistiskt tänkande kommer också den stora delen av landets befolkning att få det bättre. Exempel på att resultatet blir detsamma i det motsatta fallet är däremot mycket svåra att hitta. Om en regim går åt höger, betyder det oftast att de högst ställda i det samhälle det gäller får det bättre, medan den stora massan av folket får det sämre. Man kan ta fram massor av exempel som belyser den ena och den andra utvecklingen. När det gäller vad som är ambitiösa regimer, som utrikesministern här talade om, i en liberal anda, är det enligt vår uppfattning alldeles klart att de mest ambitiösa är de som går åt vänster. De leder till att det blir bättre för folkets stora massa. Det är helt enkelt en värdering som vi gör i biståndspolitiken, och den stämmer med verkligheten. Det ligger ingen partipolitik i detta, utan det är grundat på fakta. Jag skall uppehålla mig vid några motioner, som redovisas under punkten 4 i utskottsbetänkandet. Det gäller motioner om samarbetet med enskilda länder och om stöd till befrielserörelser och andra rörelser, och de har väckts av vpk under innevarande riksmöte. Jag skall först uppehålla mig litet grand vid situationen i länderna på Arabiska halvön och i Rödahavsområdet. Vi har tidigare i ett par års tid krävt att Demokratiska folkrepubliken Yemen, som ligger längst ner i södra delen av Arabiska halvön, skall komma i åtnjutande av svenskt bistånd i mera 163 organiserad form och att man dessutom skall hjälpa landet med ett betydligt utökat katastrofbistånd. Om man talar om ambitiösa regimer, så finns det enligt vår mening få regimer som uppfyller det kravet så bra som den i PDRY, alltså det demokratiska Yemen eller Sydyemen, som det också kallas. Det är ett litet land. Största delen av ytan består av öken; ungefär 1 26 är uppodlad mark. Där finns 1,5 miljoner invånare. Efter befrielsen från det engelska kolonialväldet i slutet av 1960-talet har det skett en förvånansvärt progressiv och fin utveckling i detta lilla land. Det kan verifieras inte bara av oss utan även av Rädda barnens organisation, som sedan rätt lång tid har arbete på gång i landet. Det är ett av de få länder där bistånd som kommer dit inte bara stannar i huvudstaden eller i de styrande kretsarna utan verkligen kommer ut på den väldigt isolerade landsbygden, som ofta är utan vägar osv. Rädda barnens hjälpprogram, som har omfattat mödravårdskliniker, barnsjukhus och annat, har trängt långt ut på landsbygden. Samma sak gäller det katastrofbistånd som Sverige tidigare har gett och som vi naturligtvis har hälsat med stor tillfredsställelse. Biståndet bestod av veteleveranser, och de har också nått ut och blivit fördelade just bland dem som bäst behövde dem. Detta har Rädda barnens organisation flera gånger verifierat i rapporter hem från det demokratiska Yemen. Det är alltså en regim som verkligen tar till vara det stöd och den hjälp som den får, och därför är vårt krav nu som tidigare mycket väl befogat. Vi har krävt att Demokratiska folkrepubliken Yemen skall upptas som programland och bli föremål för ett mera organiserat bistånd från Sverige, som kan kopplas ihop med den planmässiga utbyggnaden av landet. Nu säger utskottet att det inte finns några förutsättningar för att diskutera PDRY som programland, och det är ganska konstigt, eftersom det — det har tidigare berörts i debatten — finns länder som får åtskilliga miljoner i bistånd, vilka på ett mycket sämre sätt kommer ut till dem som verkligen behöver hjälp. Vi har pekat på länder där man kan bevisa att pengarna inte kommer fram och där det därför är motiverat att skära ner biståndet. Då borde man i stället se till, att ett sådant här land får hjälp, för där kommer den verkligen till nytta. Utöver detta finns det ett akut behov av katastrofbistånd till PDRY. Landet ligger i en region av världen som drabbas växelvis av torka med åtföljande missväxt och risk för hungersnöd, växelvis av naturkatastrofer i form av väldiga monsunregn, som medför översvämningar och bortspolning av vägar och andra kommunikationer som man med möda har byggt upp. Dessutom förstörs jordbruksmark genom vattenerosion osv. Vi har alltså krävt stöd av katastrofpengar till PDRY med 25 milj.kr. Det är pengar som skulle komma utomordentligt väl till pass. Det är samma sak med dessa katastrofpengar som med dem jag nämnde förut. Den tidigare katastrofhjälp som Sverige har gett har kanaliserats ut och verkligen kommit till användning. Det är alltså ett mycket väl motiverat krav, och förutsättningarna för att ta upp PDRY som svenskt programland och i första hand ge det katastrofbistånd är mycket väl underbyggda. När man talar om det demokratiska Yemen, som alltså är ett litet land längst ner på spetsen av Arabiska halvön, kan man inte underlåta att något Nr 135 beröra den aktuella helhetssituationen i det här området. PDRY är den enda Onsdagen den progressiva staten i området. Grannländerna runt omkring kännetecknas av 2 maj 1979 reaktionära styrelseskick. Norrom PDRY har vi Arabrepubliken Yemen eller Nordyemen, som står under starkt inflytande av Saudiarabien. Under hela Internationellt ut 1970-talet — även nu i dessa allra senaste dagar — har det pågått mer eller — vecklingssamarbete mindre omfattande inbördes strider i den södra delen av landet. Flyktingar — m.m. kommer över gränsen till PDRY , och Arabrepubliken Yemen —- Nordyemen — understöds aktivt av Saudiarabien, som inte vill se några ytterligare förändringar i det här området. På samma sätt är det österut, räknat från PDRY.

Där inne fanns det tidigare fram till 1976 befriade områden, där man hade infört en vettig administration, börjat bygga upp sjukvård och undervisning och gjort andra sådana nödvändiga sociala investeringar. Allt detta slogs emellertid med hjälp av schahens trupper brutalt ned under 1976. Nu har det, som vi alla vet, hänt en hel del i Iran. Vilka verkningar det kommer att få i Oman återstår att se, men det finns tillräckligt många av imperialismens poliser i detta område, framför allt då kanske från Saudiarabien, vilka är villiga att överta kontrollen och motsätta sig en fortsatt progressiv utveckling i Oman.

Vi har begärt ett anslag på 10 milj.kr. till humanitär hjälp till PFLO. Den hjälpen kan mycket väl administreras via deras kontor, som finns på skilda håll i arabvärlden. Det finns således ett stort flyktingproblem, som också i det här fallet naturligtvis har drabbat Demokratiska folkrepubliken Yemen, som har fått ta emot många flyktingar från Oman. Händelserna i området hänger naturligtvis ihop med den stora betydelse som området har som oljeproducent och med de stora farlederna för oljetransporterna till Europa och USA som går förbi just de här länderna. Det har betytt att USA:s roll i området har varit mycket markant: man har satsat hårt på sådana regimer som den tidigare i Iran, och man satsar naturligtvis hårt på att upprätthålla och stötta sådana regimer som den i Saudiarabien och den i arabrepubliken Yemen. Detta har självfallet också inverkat på området längre norrut, Västasien eller Mellersta Östern, där PLO, palestiniernas befrielserörelse, under många år har kämpat för sina rättigheter, som den dock ännu inte kommit i åtnjutande av. Det tog ju många år innan vi i det här landet uppmärksam 165 made att det fanns ett palestinskt flyktingproblem, eller ett palestinskt nationellt problem, och att det var ett helt folk som fördrivits från sina gamla bosättningar, där dessa människor och deras förfäder hade bott i tusentals år. När staten Israel upprättades blev de betraktade som inkräktare, deras jord togs ifrån dem och de drevs utanför det landets gränser. Vi fick då det s.k. palestinska flyktingproblemet, vilket egentligen innebär att en hel nation har drivits ut från den plats där den tidigare har bott. Den nationen har ännu inte fått tillbaka sina nationella rättigheter. Utvecklingen under de senaste månaderna och det senaste året har inte pekat i någon mera hoppingivande riktning. Uppgörelsen mellan Israel och Egypten har på intet sätt tillvaratagit det palestinska folkets rättigheter. Det återstår för palestinierna att bli erkända som en nation, som har rätt till ett område där palestinierna kan få betrakta sig som bofasta, ett område som de kan se som sitt eget hemland. Det är därför fortfarande aktuellt att kräva stöd till PLO — det palestinska folkets befrielseorganisation — och det är också mycket aktuellt att kräva stöd till den humanitära organisationen palestinska Röda halvmånen. Alla som har sysslat med dessa frågor känner till utvecklingen i Libyen under de senaste åren, där palestinierna hade fått en fristad tidigare. Det är nu inte längre någon fristad, utan palestiniernas bosättningar där utsätts ständigt för angrepp både från luften och av marktrupper. Den humanitära situationen är katastrofal i många av lägren. Man lider brist på läkare, man lider brist på mediciner, man lider brist på de mest elementära hjälpmedel på många håll. Det är visserligen sant, som det står i utskottsbetänkandet, att Sverige har lämnat betydande ekonomisk hjälp till humanitära insatser, men det behövs mycket mer. Och de krav vi har ställt i vår motion om först och främst bidrag till PLO som organisation och dessutom till den humanitära organisationen palestinska Röda halvmånen är icke på något sätt överdrivna, utan det är bidrag som är mycket väl motiverade. Det är samma sak här som med de tidigare regimer och rörelser jag har berört. Det är progressiva rörelser. De når ut till de folk som verkligen behöver dem och stannar inte i några slags ledande grupper eller ledande skikt utan kommer folket till godo. Jag vill, herr talman, med detta yrka bifall till vår motion 247. Vi har ytterligare några udda motioner som berör enskilda rörelser, och den första av dem är den som begär stöd till Västra Sahara och dess befrielserörelse Polisario. Vi känner till bakgrunden: När Spanien släppte sitt koloniala grepp annekterades Västra Sahara — orättmätigt och mot alla FN-beslut — av sina grannländer Marocko och Mauretanien, som delade upp landet emellan sig. Sedan dess har Polisario fört en mycket framgångsrik kamp emot inkräktarna, och vi har under de allra senaste veckorna fått erfara att Mauretanien är berett att dra sig ur konflikten och tillerkänna det västsahariska folket dess rättigheter. Hur det går med detta återstår att se, och hur Marocko kommer att ställa sig återstår också att se. Men ett faktum är att Polisario har kontroll över stora områden av Västra Sahara och att man har organiserade samhällsfunktioner i gång. De krav som kan ställas för bistånd till dessa rörelser som organisationer är alltså uppfyllda, om man nu skall hålla sig till de biståndstekniska krav vi brukar uppställa i sådana här Nr 135 sammanhang. Onsdagen den Stora delar av befolkningen har som vanligt i dessa fall fått ta till flykten 2 maj 1979 naturligtvis, undan marockanska och mauretanska trupper. De finns i stor omfattning i Algeriet. Även här har naturligtvis kanaliserats hjälp tidigare, men den är otillräcklig och den behöver alltså ökas. Vi har i vår motion 248 krävt att en summa av 10 miljoner skall ges till Polisario i humanitärt bistånd. Det gäller mycket angelägna behov, och det är som sagt även i detta fall garanterat att pengarna kommer fram till dem som verkligen behöver hjälpen. Jag yrkar därmed bifall till vår motion 248. En motion som rör Östra Timor nere i den indonesiska övärlden har vi också tidigare haft uppe. Bakgrunden är även här väl känd. Östra Timor, som blev självständigt i och med att holländarna släppte sitt grepp över detta område, annekterades, emot FN-resolutionen, av den stora grannen Indonesien, som sedan dess har bedrivit mycket hård repression och terror mot befolkningen på Östra Timor. Befrielserörelsen Fretilin har upprepade gånger sökt stöd och hjälp internationellt. I detta sammanhang har man också pekat på Sveriges roll, som även diskuterats här i den svenska riksdagen när vi behandlat frågan om den vapenexport till Indonesien som förekommit trots att landet befinner sig i krig med Fretilin på Östra Timor. Det är en besvikelse, tycker jag, att utrikesutskottets socialdemokrater inte på något sätt har tagit upp vpk:s krav att man skall tillerkänna Fretilin på Östra Timor humanitärt bistånd. Det har förekommit kontakter med representanter för Fretilin här i landet. De har också träffat socialdemokratiska företrädare, och de försäkrar att det finns kanaler och möjligheter att föra in hjälpen i landet. Det är mycket väl motiverat att lämna hjälp i det här fallet, eftersom en FN-resolution har fördömt den indonesiska annekteringen av Östra Timor. Det kan inte finnas någonting som hindrar att denna hjälp lämnas. Vi har alltså föreslagit att 10 milj.kr. skall avsättas för en humanitär hjälpinsats till befrielserörelsen Fretilin på Östra Timor, och jag vill yrka bifall till motionen 249. Slutligen några ord om södra Afrika. Det är en bra utveckling som har skett under de senaste åren i södra Afrika. Många av de reaktionära regimerna där har fått ge vika, och många stater och folk har fått sin frihet. Men fortfarande finns det områden där man inte har nått fram till denna nationella frigörelse. Jag tänker i första hand naturligtvis på Rhodesia — eller Zimbabwe, som befolkningen kallar sitt eget land. Ian Smith har där under många år lyckats förhala utvecklingen och sitta kvar med sin orättfärdiga koloniala regim, trots FN:s fördömande, trots beslut om internationella bojkottaktioner osv. Vad som senast har hänt är ju det val som har genomförts och som har underkänts av en bred internationell opinion som bluff. Det har påståtts att man nu har infört något slags demokrati genom att bredda regeringsinnehavet även till svarta grupper. Vi kan inte beteckna dessa svarta grupper som annat än medlöpare till den vita kolonialregimen. Mot dessa krafter står Patriotiska fronten — ZAPU och ZANU tillsammans — som under många år har kämpat 167 för svart självständighet och för frihet åt Zimbabwe. Vi känner också alla väl till de övergrepp som rhodesiska trupper och rhodesiskt flyg har gjort mot flyktingläger inne i Zambia och Mogambique, där många tusen människor har fått sätta livet till. Även i detta fall har ju Sverige intagit en förhållandevis positiv attityd, vilket är tacknämligt. Men det behövs ytterligare hjälp till dessa rörelser för att de skall kunna bedriva utbildning, sjukvård osv. i de läger där stora delar av befolkningen nu befinner sig. Vi hade förra veckan besök av ett par representanter som svarar för utbildningssektorn. De kunde tala om att det råder brist på nästan allting i dessa läger när det gäller undervisningen. Det är brist på papper, möbler, skrivmateriel osv. Vi har alltså krävt en ökning av det statliga biståndet med 40 milj.kr. till Patriotiska fronten. Också detta är en uppräkning som är synnerligen angelägen och väl motiverad. På motsatta sidan av Afrika, i Namibia, råder samma förhållande. Där har Sydafrika under lång tid gått emot alla FN-resolutioner och orättfärdigt hållit denna stat ockuperad. Befrielserörelsen SWAPO, som arbetar där, har inte fått något som helst erkännande. Däremot har man också där försökt genomföra fixade val, och man har fört fram grupperingar som man skulle kunna styra från Sydafrikas horisont. Även här föreligger behov av ökade hjälpinsatser. Vi har krävt ett ytterligare anslag på 40 milj.kr. till SWAPO, befrielserörelsen i Namibia. Slutligen några ord om den sista stora förtryckarmakten i södra Afrika, nämligen Sydafrika, som ju i stort har styrt utvecklingen och försökt spjärna emot en mer progressiv inriktning i hela södra Afrika. Besvärligheterna i Rhodesia/Zimbabwe och Namibia har ju hela tiden åstadkommits av Sydafrikas inblandning i dessa områden. Vi vet att det finns en stor opposition i Sydafrika. Afrikanska nationalkongressen är en av de äldsta svarta oppositionsrörelserna i Afrika. Den arbetade framgångsrikt under tidigare decennier. Nu har den under många år fått arbeta underjordiskt, men rörelsen finns kvar och växer i styrka. Den är också i behov av ökat stöd. Det gäller också fackföreningsrörelsen i Sydafrika. De tillåtna fackföreningarna är så att säga marionetter under regimen. De har inget verkligt inflytande. Men det finns blandade fackföreningar, där svarta, färgade — närmast indier — och vita kan vara medlemmar. Jag tänker då på fackföreningsrörelsens SACTU, som har gjort ett gott arbete Sydafrika. Vi har föreslagit att ANC skall få ytterligare bistånd i form av 30 milj.kr. och att SACTU skall få 10 milj.kr. Det skulle alltså betyda en ökning av biståndet till Sydafrika med 40 milj.kr. Med den nedskärning som vi har pekat på såsom möjlig till andra länder, där vi anser att biståndet inte kommer befolkningen till godo på samma sätt som i de områden som jag nu har berört, skulle det inte på något anmärkningsvärt sätt belasta den svenska biståndsbudgeten. Jag vill med detta yrka bifall till motionen 249 om stöd till Östra Timor och till motionen 590 om ökat stöd till befrielserörelserna i södra Afrika.

Herr talman! Flera talare tidigare i dag har berört frågan om den eventuella enigheten om det svenska biståndet. Det verkar som om det vore önskvärt med en så stor enighet som möjligt. Det finns emellertid inte mindre än 16 reservationer och fyra särskilda yttranden fogade till årets biståndsbetänkande. Det tyder klart på att det finns olika uppfattningar om den svenska 171 u-hjälpens inriktning. Den intressanta frågan är naturligtvis om de skilda uppfattningar som kommer till uttryck i biståndsbetänkandet bara gäller detaljer eller tyder på mer djupgående skillnader mellan de politiska partierna när det gäller biståndets principer. Efter att ha lyssnat på dagens debatt och försökt studera biståndsbetänkandet är jag nog böjd att tro det senare. Vi skall inte hyckla fram en enighet bara för enighetens egen skull, om det inte verkligen finns en minsta gemensam nämnare på detta område. I och för sig är det alltid önskvärt med så bred enighet som möjligt när det gäller utrikespolitik och ting som berör andra länder, men enigheten får som sagt naturligtvis inte bli ett självändamål i detta sammanhang. Jag skulle vilja ta upp tre saker. Den första gäller frågan om svenskt stöd till de länder som bedriver krig utan att deras egna säkerhetspolitiska intressen är hotade. Den andra gäller ländervalet och den tredje det svenska biståndets effektivitet. Såsom moderat är det när det gäller Cuba och Vietnam frestande att säga: Vad var det jag sade? Beträffande båda dessa länder har den svenska utrikesoch biståndspolitiken utformats på ett sådant sätt att det finns anledning att starkt reagera. Kall politisk beräkning för att gynna socialistiska vänner har blandats med naivitet av ett slag som nog bör betecknas såsom generande. Cuba och Vietnam har inte dragit sig för att bedriva anfallskrig i stor skala, samtidigt som vi från svensk sida har sänt betydande bistånd och — här talar jag om majoriteten av svenska politiker — inte velat eller kunnat genomskåda det storpolitiska spel som dessa länder varit indragna i. Jag säger majoriteten, ty det har dock funnits människor också här i Sverige som tidigare varnat och talat klarspråk. Men dem har man inte velat lyssna på. Antingen har man vägrat att göra det med berått mod, eller också har man uppenbarligen saknat förmåga att begripa elementära utrikespolitiska sammanhang. I båda fallen är det naturligtvis lika illa, i synnerhet som det här också har gällt på regeringsnivå. Jag tycker nog, herr talman, att det har stått väldigt klart en lång tid vartåt utvecklingen har gått när det gäller Cuba och Vietnam. Det har sagts att Vietnam har spelat en för detta land naturlig politisk roll i Sydostasien. Men om det nu är på det sättet att det har handlat om gamla politiska bindningar och gamla territoriella ambitioner, så borde man i rimlighetens namn tidigare ha uttalat sig med litet större försiktighet än man har gjort just om Vietnam. Jag tycker, herr talman, att det finns anledning att försöka dra lärdomar av det som har hänt och inte fortsätta att upprepa misstagen. Men såvitt jag kan förstå tycks den svenska godtrogenheten när det gäller vissa länder inte ha någon gräns. Socialdemokraterna vill ju — och det är beklagligt att svenska folket inte är mera medvetet om det än vad som är fallet — fortsätta att ge stöd till Cuba, även sedan vi har genomfört den avtrappning som riksdagen har beslutat om. Vi har ett avtrappningsbeslut, och det är sannerligen frågan om en långsam och generös avtrappning. Men de svenska socialdemokraterna tycker att det är helt i sin ordning att Nr 135 Cuba, som för krig runt om i världen, bl.a. för Sovjetunionens räkning, skall Onsdagen den fortsätta att få del av svenskt stöd. Jag undrar vad folk i gemen säger om den 2 maj 1979 socialdemokratiska ståndpunkten. Det skulle förvåna mig synnerligen om socialdemokraterna kunde åberopa något brett folkligt svenskt stöd för sin linje när det gäller det svenska biståndet till Cuba. Jag är rädd för att den svenska inställningen i den här frågan ute i världen — tecken på det saknas ju inte —- uppfattas som ett svenskt moraliskt stöd till den politik som Cuba bedriver. För visst är det ett moraliskt stöd som vi ger Cuba och dess krig. Visst är det också ett materiellt stöd som vi ger till samma krig genom den svenska u-hjälpen till Cuba. Vad gäller Vietnam har utrikesutskottets ordförande tidigare i dag pekat på de övergrepp som har begåtts mot de mänskliga rättigheterna i landet. Det finns för mig inte mycket att tillägga på den punkten, mer än att det finns faktiskt en del människor som mitt under den värsta svenska Vietnamhysterin ändå vågade påpeka att bilden inte var så entydig och självklar som man då ville göra gällande. Det fanns faktiskt svenska politiker som vågade ifrågasätta det trovärdiga i det tal som t.ex. Olof Palme då förde, att så fort kriget var slut skulle den tredje kraften ta över och se till att man fick en demokratisk utveckling i Vietnam. Jag frågar, herr talman: I vilket kommunistiskt land har någonsin någon s.k. tredje kraft fått överleva mer än blott den absolut kortaste tid som har varit möjlig? De människor som vågade påpeka detta blev inte särskilt uppskattade i den politiska debatten. Det är naturligtvis alltid lätt att vara efterklok — och jag tycker inte att det finns någon anledning att förfalla till detta nu — men de människor som den gången var så tvärsäkra i sin bedömning av Vietnam borde kanske när det gäller att utvidga stödet till andra länder i dagsläget tänka sig för en smula. Nu ser dess bättre inte svensk u-hjälp alltid ut på det sätt som vi har funnit anledning att kritisera från moderat håll vad avser Vietnam och Cuba. Vi har projekt i olika länder av en helt annan karaktär vilka säkerligen bidrar till att utveckla dessa länder på ett sätt som kommer befoikningarna i stort till godo. Det är också den typen av projekt som det finns all anledning att satsa på. Men det måste slås fast, och det är beklagligt att utskottsmajoriteten inte har velat tala klarspråk på denna punkt, att svenskt bistånd till länder som är i krig icke skall få förekomma i fortsättningen. Den andra punkten jag vill ta upp är länderurvalet. Skall svensk u-hjälp bli effektiv så är det självklart att det finns anledning för oss att koncentrera den svenska hjälpen till ett mindre antal länder och ett mindre antal typer av projekt. Sverige är ett litet land med en liten befolkning, och den hjälp vi kan ge är naturligtvis i ett globalt sammanhang mycket begränsad. Då är det naturligt att det lilla vi med vårt perspektiv kan göra görs så effektivt som möjligt. Detta måste såvitt jag kan förstå leda till en begränsning av antalet mottagarländer. Det är därför med stor förvåning som man finner att socialdemokraterna i 173 utskottsbetänkandet varmt pläderar för svenskt bistånd till länder i det karibiska området. Jag kan inte för mitt liv förstå att detta borde vara en svensk angelägenhet på biståndsområdet. I och för sig fullföljer socialdemokraterna här en u-landstradition, nämligen att ge hjälp till partivänner runt om i världen. Det framgår helt klart av den socialdemokratiska reservationen att man inte avser att göra de aktuella karibiska länderna till programländer i vanlig mening, utan att biständet skall ses som ”ett stöd för ländernas strävan att befästa demokrati och social utveckling”. Men om det är detta det gäller borde det på närmare håll finnas länder som kunde bli föremål för socialdemokraternas demokratiska nit. Nej, låt oss nu se till att vi icke ökar antalet mottagarländer på i hög grad tvivelaktiga grunder utan i stället koncentrerar vårt bistånd så att effekten blir maximal. Får jag till slut, herr talman, säga att det är väsentligt att vi i fortsättningen kan utvärdera det svenska biståndet på ett effektivare sätt än vi har gjort hittills. Det är väldigt svårt att få fram besked om det svenska biståndets effekt. Jag tycker det är beklagligt, och det är nödvändigt att vi i framtiden satsar mer än vi har gjort hittills på att få en effektiv utvärdering. Det är naturligt att utvärderingen i första hand icke sker inom SIDA:s ram, som är part i målet, utan att någon form av fristående institution får hand om detta.

Herr talman! Vpk har under en följd av år krävt Sveriges utträde ur Världsbanksgruppen. Detta krav är inte mindre aktuellt i dag än första gången det ställdes. Tyvärr förefaller det vara så, att när ett otillfredsställande förhållande varar tillräckligt länge är detta tillräckligt skäl för att tona ner kritiken och acceptera sakernas tillstånd. Så tycks i alla fall de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet ha resonerat när de accepterade inte medlemskapet, som de länge har varit positiva till, utan Sveriges mycket höga andel av insatserna i Världsbanksgruppen. Eller är det så som Bertil Måbrink och Oswald Söderqvist tidigare i debatten framhållit, att under valåret springer man ifrån sina mer radikala krav? Regering och utskott vägrar att ens beröra den fundamentala frågan vid sin diskussion av vår motion, nämligen Världsbanksgruppens roll i den imperialistiska världsordningen. Därför blir diskussionen inte bara förvirrad, utan man motsäger t.o.m. sig själv på en rad punkter. Å ena sidan säger man att det finns kritik att rikta mot gruppen för dess utlåningspolitik och röstregler. Å andra sidan skriver man att det faktum att regeringen inte ytterligare ökar Sveriges redan mycket höga andel av insatserna inte får tas som ett uttryck för ett minskat förtroende för IDA. Å ena sidan hävdar man att anledningen till Sveriges medlemskap är att vi först härigenom kan vara med om att påverka gruppens politik. Å andra sidan sägs i propositionen: ”Det måste dock framhållas att förutsättningarna för att vinna gehör för dessa tankar, inte minst på grund av motstånd från de stora medlemsländerna, måste betecknas som mycket begränsade.” Man vet sålunda inte vilket ben man skall ställa sig på. Det hade varit Nr 135 hederligare om utskottet klart deklarerat att vårt medlemskap i gruppen inte Onsdagen den har med vår biståndspolitik att göra. Huvudskälet för vårt medlemskap är inte 2 maj 1979 humanitärt, och det baseras inte heller på någon förhoppning om att vi skall kunna styra gruppen i en progressiv riktning, utan det är kort och gott att Sverige ingår i det imperialistiska brödraskapet. Svenska storföretag kräver att Sverige ingår som medlem för att de därigenom på ett mer effektivt sätt skall kunna utsuga tredje världens folk. Under de senaste åren har gruppens makt snarare ökat än minskat genom den utveckling som inneburit att u-ländernas skuldbördor gentemot den kapitalistiska industrivärlden ökat alltmer och att valet för u-länderna nu står mellan Världsbanksgruppen och de privata storbankerna, dvs. ett val mellan Skylla och Karybdis. Att gradera graderna i helvetet, att som i det här fallet gradera olägenheterna och avgöra vilkendera av dessa bägge grupper — Världsbanken eller de privata storbankerna — som är värst kan måhända vara nödvändigt, men man bör ändå slå fast att det i bägge fallen är hett. Man bör också slå fast att det inte gäller ett val mellan en progressiv inriktning och en bakåtsträvande, utan mellan två bakåtsträvande, två linjer som bägge syftar till att stärka imperialismens krafter och bekämpa de krafter som verkar för en ny ekonomisk världsordning och en utveckling som tjänar de intressen som omfattas av folken i den tredje världen. Metodernas råhetsgrad kan måhända variera. Världsbanksgruppens tidigare illdåd är alltför väl kända för att här behöva upprepas, men man kan peka på länder som Chile, Argentina och Colombia för att påminnas om att historien är blodbesudlad. I dag är det regimerna i Brasilien, Sydkorea, Indonesien och liknande mördarregimer som får de största stöden och lånen, ett faktum som man försöker kamouflera genom att ge spottstyvrar åt tredje världens progressiva regimer. Och i de senare fallen ställer man fortfarande villkor för lånen. Det handlar om villkor som hårt drabbar de breda massorna, villkor som innebär massarbetslöshet och svält för stora grupper av befolkningen helt i enlighet med de Friedmanska recepten. Det har sagts att Världsbanken numera alltmer kommit att utforma sin lånepolitik så, att den direkt förbättrar villkoren för de fattiga. Det påstår också utskottet. Världsbanken har t.ex. stött jordreformprogram i vissa länder. Men bankens upphaussade nya jordbrukspolitik kan, som Teresa Hayter framhöll i en rapport som redovisades vid en vetenskaplig konferens i Jugoslavien 1978,ses som ett försök att bekämpa landsbygdens eftersläpning. Man måste mot den bakgrunden fråga sig: I vems intresse och på vems villkor? Länge var Världsbankens projekt inom jordbruksområdet huvudsakligen inriktade på att finansiera stora kommersiella åtaganden som konstgödselfabriker i Indien. När banken ställdes inför krav på att finansiera jordreformer för de mindre jordbrukarna, ställde man krav på att jordbrukslotterna skulle vidgas, krav som inte ens reaktionära regimer av inrikespolitiska skäl kunde stödja. Den famösa s.k. gröna revolutionen resulterade i att jordägandet koncentrerades ytterligare till att övergå i rikeböndernas ägo och att 175 produktionen inriktades på att tillgodose de rika ländernas behov, inte den inhemska befolkningens. Nu har banken i större utsträckning engagerat sig i att stödja privat ägande också av mindre jordlotter, men detta är snarast att se som ett uttryck för en önskan att skapa en stabil småbourgeoisie som en barriär mot de revolutionära strömningar som börjar göra sig gällande i tredje världen. Banken anpassar sig helt enkelt efter imperialismens utveckling och efter de nya politiska förhållandena. Herr talman! De medel som ställs till Världsbanksgruppens förfogande, liksom de som ställs till Asiatiska utvecklingsbankens disposition, skulle kunna användas på ett betydligt mer progressivt sätt, ett sätt som också står i bättre överensstämmelse med de mål vi har satt upp för vårt biståndspolitiska arbete. Därigenom skulle vi också kunna bli föregångare när det gäller en annan politik, något som David Wirmark så länge uppehöll sig vid i dag. Möjligheterna för u-länderna att ställa krav på den industrialiserade i-världen har försämrats kraftigt till följd av den kapitalistiska kris som i-världen nu genomgår, en kris som kommer att bestå en lång tid framöver. Det är en kris som har inneburit att biståndsflödena krympt relativt sett och drabbats av allt stramare kommersiella villkor, en kris som innebär att imperialismens grepp hårdnar. I Sverige har detta tagit sig flera uttryck. Vårt inträde i IDB är bara ett. Vänsterpartiet kommunisterna kan inte acceptera denna utveckling. Vårt val står inte mellan Världsbanksgruppen eller privata storbanker. Vårt mål står mellan att stödja en progressiv inriktning av biståndspolitiken, en inriktning som Bertil Måbrink och Oswald Söderqvist har redogjort för tidigare i debatten, och att slå följe med USA-imperialismen och dess allierade i Världsbanksgruppen. Med det sagda vill jag, herr talman, yrka bifall till vpk-motionen.

Herr talman! Eva Hjelmström tycktes i sitt inlägg bestrida att det har skett en utveckling av Världsbankens politik till förmån för de fattiga länderna. Jag vill bara hänvisa till en artikel av Mahbub ul Haq, som har studerat utvecklingen. Han säger att det under 1970-talet har ägt rum en större förändring av bankens utlåningsmönster och politik till förmån för de fattiga länderna. Med de fattiga länderna menar IDA de länder där medelinkomsten understiger 265 dollar per invånare. Omkring 84 96 av IDA:s resurser används faktiskt i dag för insatser i sådana länder. När det gäller krediterna kan man också se på sektorinriktningen. För tio år sedan användes 55 96 av gruppens utlåning för infrastruktur. Nu har siffran sjunkit till 30 96. I stället har siffran för andra sektorer ökat. Beträffande landsbygdsutveckling kan nämnas att siffran efter ha varit mycket liten för tio år sedan har ökat till 20 96 i dag. Jag tycker att Eva Hjelmströms kritik av IDA och det svenska medlemskapet i Världsbanken gör ett mycket dogmatiskt intryck. Vi vet att de fattiga u-länderna begär att vi skall vara med i Världsbanken — men Eva Hjelmström och de svenska kommunisterna vet bättre: Sverige bör gå ur Världsbankenav Nr 135 ideologiska skäl. Vi skall inte lyssna på vad u-länderna önskar av oss — det är Onsdagen den så Eva Hjelmström argumenterar. 2 maj 1979
Herr talman! David Wirmark undviker nogsamt att ta upp huvudpoängen i mitt anförande, nämligen i vems syfte Världsbanksgruppen agerar. Enligt vårt sätt att se saken är det i imperialismens intresse. Därför kan man inte bara rakt över diskutera de fattiga länderna. Det gäller att se till Världsbanksgruppens länderval, och där är det ett faktum att det är de mest reaktionära regimerna som Världsbanken i första hand stöder. Brasilien, Indonesien och Sydkorea tog jag tidigare upp. Det är stora mottagare av lån.

Även om det - vilket jag inte har förnekat — har skett en förskjutning av Världsbanksgruppens politik som inneburit att en större andel av pengarna gått till landsbygdens utveckling kan också detta tjäna olika syften. Jag pekade i mitt förra anförande på att tidigare utlåning inte har gått till de fattigaste bönderna utan tvärtom gynnat rikebönderna i de olika länderna. Den hart.o.m. inneburit en mycket stark snedfördelning och förskjutning av den produktion som har skett inom landet — inte till förmån för den inhemska befolkningen utan till förmån för den kapitalistiska i-världen.
Herr talman! När jag lyssnar på Eva Hjelmströms beskrivning av Världsbanken är det som om jag hör en saga. Det är precis som om det inte är samma bank som den man kan läsa om. När det gäller den banken kan man läsa om vilka insatser den gör, om vilken debatt den för och om inriktningen som den har på just de fattiga grupperna, på att just hjälpa fram de fattigaste länderna till en utveckling. Det är visst inte så att det bara är vissa länder som får stöd från banken. På senare tid har Vietnam fått stöd, och även Guinea-Bissau har fått stöd från Världsbanken. Jag vill upprepa vad jag sade i mitt huvudanförande, nämligen att ett svenskt utträde skulle minska våra möjligheter att påverka Världsbankens politik och IDA:s långivning. Det skulle minska IDA:s möjligheter att tillhandahålla u-länderna kapital på mjuka villkor och hänvisa u-länderna till de kommersiella bankernas hårdare villkor. Det var en artikel i SIDA:s Rapport som visade att flera, just på grund av denna faktor, har tvingats till omtänkande på den här punkten. En sådan utveckling — ett utträde ur Världsbanken — skulle därför speciellt drabba de fattigaste u-länderna.
Herr talman! Det är väl snarare David Wirmark som står för sagoberättandet och fantasifullheten i vad gäller beskrivningen av Världsbanken. Låt mig ställa den direkta frågan till David Wirmark: På vilket sätt tror David Wirmark att regimerna i Indonesien, Sydkorea och Brasilien försöker göra en omfördelning till förmån för de fattiga grupperna i de länderna? Det är tvärtom så, att dessa regimer bedriver en systematisk terror gentemot de breda folklagren. Vidare åberopar David Wirmark ånyo det skäl som vi alltid får höra för svenskt medlemskap i Världsbanken, nämligen att det är först genom att vara med i Världsbanken som Sverige kan påverka dess politik. Men som jag framhöll också tidigare finner man, om man läser propositionen, att det där faktiskt rent ut sägs att våra möjligheter att påverka är mycket begränsade till följd av de stora medlemsländernas, i det här fallet USA:s, motstånd mot en mer progressiv inriktning. Jag vill uppmana David Wirmark att närmare studera den proposition som lagts fram av den folkpartistiska regeringen och där regeringen klart motsäger vad David Wirmark deklarerar här i kammaren.

Herr talman! Jag har för avsikt att tala om några av de förslag som förts fram i motionen nr 1209. Den har väckts av mig och några andra ledamöter i den moderata riksdagsgruppen. I den första delen av vår motion tar vi upp frågan om industriellt samarbete med u-länderna. Detta kommer riksdagen att behandla vid ett senare tillfälle. I det betänkande som nu föreligger från utrikesutskottet behandlas punkterna 5-8 i motionen, och de handlar om biståndsupphandling i Sverige. Vi konstaterar att den svenska bruttonationalprodukten under de senaste åren stagnerat. I den preliminära nationalbudgeten räknade man för innevarande år med ett underskott i bytesbalansen på inte mindre än 9 miljarder kronor. I finansplanen är man mera optimistisk och stannar vid ett underskott på 5 miljarder. Det är mycket också det. En mycket stor del av det underskott som kommer att uppstå beror på vår generositet när det gäller u-hjälpen. Vårt svenska bistånd är, som bekant, till alldeles övervägande del gåvor i form av kontanter. Det rör sig alltså om obundet bistånd. Detta kommer under det här året att belasta vår bytesbalans med inte mindre än 2,5 miljarder kronor. Eftersom ett underskott i bytesbalansen under alla omständigheter kommer att föreligga, kan vi konstatera att Sverige sänder ut bistånd i form av pengar som vårt land i själva verket inte har. Sverige måste låna pengar i utlandet för att kunna sända ut kontant u-hjälp i så stor utsträckning. Det är inte osannolikt att en betydande del av dessa pengar som vi lånar för att ge obundet bistånd kommer från tredje världen. Jag tänker då på de rika oljeländerna. Herr talman! Ingen av oss moderata motionärer är negativ till svensk u-hjälp eller till bistånd åt nödlidande länder och länder som är underutveck lade och lämpliga som mottagarländer. Sådan hjälp är vi positiva till. Vår Nr 135 motion är positiv till u-hjälpen som sådan — dvs. en vettig form av Onsdagen den biståndsverksamhet. Men vi anser följaktligen att vårt bistånd i större 2 maj 1979 utsträckning bör vara bundet, dvs. ett gåvobistånd i form av varor och tjänster som är förutbestämt till upphandling i Sverige. Hit räknas också katastrofbistånd, som utgår i form av varor som upphandlas i vårt eget land för katastrofmedel. Vidare ingår naturabidrag till internationella livsmedelsprogram. I det betänkande från utrikesutskottet som vi nu behandlar, 1978 78:135 att bundet bistånd kan medföra betydande nackdelar för u-länderna. Det är naturligtvis möjligt i enstaka fall. Jag bestrider inte att det kan medföra nackdelar. Men jag finner skrivningen alltför generaliserande, eftersom man inte samtidigt konstaterar att bundet bistånd också — och i hög grad och stor utsträckning — kan vara fördelaktigt och rent av bäst för ett mottagarland. Det är ändå så, att vi svenskar som regel inte behöver skämmas för våra produkter och vårt kunnande. Våra varor är ju kända för hög kvalitet. Det är på det svenska kvalitetsbegreppet vi har kunnat sälja så bra på utlandsmarknaderna och därmed fått så hög levnadsstandard. Detta i sin tur beror naturligtvis på ett kvalificerat tekniskt och administrativt kunnande inom svenskt näringsliv. Och just tekniska tjänster är vad de flesta u-länder — eller rent av alla u-länder — är i så stort behov av. Sverige gör sedan många år värdefulla insatser i form av tekniskt bistånd till u-länder. Men vi skulle kunna göra oändligt mycket mera inom biståndspolitikens ramar. Herr talman! Dess värre måste vi räkna med betydande underskott i vår bytesbalans även under kommande år. Vår förmåga att öka biståndet och även att bibehålla det på en oförändrad nivå i reell volym — vilket vi eftersträvar — begränsas av denna utveckling. Samtidigt ligger fortfarande stora delar av den svenska produktionskapaciteten outnyttjade, och sysselsättningen är otillfredsställande. Arbetslösheten är ganska hög, på vissa orter mycket hög. Under dessa omständigheter är det uppenbart att våra möjligheter att bibehålla och öka biståndet är beroende av i vilken utsträckning outnyttjad svensk produktionskapacitet kan tas i anspråk för att tillfredsställa mottagarnas önskemål om biståndsleveranser. Detta torde vara ovedersägliga fakta. Mot den bakgrunden är det minst sagt anmärkningsvärt att regeringen, och nu även utskottsmajoriteten, föreslår en sänkning — en betydande sänkning — av den redan mycket låga andelen bundet bistånd. Under det budgetår som vi nu är inne i är denna andel 17,4 96 av vårt totala bistånd. För kommande budgetår avses den bli så låg som 14,8 96 av det föreslagna biståndet på 4,4 miljarder kronor. Detta sker samtidigt som vi skall öka bidraget med en halv miljard kronor. Och den föreslagna sänkningen av den bundna delen är inte bara procentuell utan också ett faktum i absoluta tal, nämligen från 676 milj.kr. ned till 650 milj.kr. Det minsta man kunde begära vore väl ändå att andelen bunden svensk 179 varuhjälp och annan hjälp till u-länderna låg kvar på den procentuella nivå som gäller för innevarande budgetår. Den nivån, 17,4 96, är som jag nämnde mycket låg vid en internationell jämförelse. Andra DAC-länder binder i betydligt högre grad sitt bistånd till egna varor och tjänster. Regeringen och utrikesutskottet har emellertid ännu en gång pläderat för en ökad avbindning av u-hjälpen i vår värld. Och man anser då att Sverige skall gå före och visa vägen och vara ett gott föredöme. För all del, det är en god tanke och ett gott uppsåt från svensk sida. Och vill man vara litet elak mot dem som anser att pläderingen för ökad bindning är egoistiskt till förmån för det egna landet, kan man konstatera att en ökad avbindning av all världens u-hjälp också skulle vara till fördel för Sverige. Svenska företags möjligheter att delta i upphandling som finansieras av andra länders bistånd skulle nämligen öka. Med andra ord: om andra givarländer gav u-länderna betydligt mera pengar i stället för varor och tjänster, skulle vårt land kunna sälja betydligt mera, ja rent av väldigt mycket mera varor till u-länderna. Men det är självfallet inget fel i det. Vår svenska kvalitet, som jag har talat om, skäms inte för sig, varken i u-länder eller i industriländer. Det är följaktligen givet att vi motionärer i sak stöder regeringens ansträngningar att åstadkomma en sådan avbindning genom internationella förhandlingar. Men, herr talman, vi finner det samtidigt mycket tvivelaktigt att utsikterna att få till stånd en sådan överenskommelse skulle förbättras av att Sveriges bindningsgrad redan före en sådan överenskommelse läggs på en nivå betydligt under övriga länders. Över huvud taget torde utsikterna att uppnå en internationell avbindning vara ganska små. Erfarenheterna är dåliga. Det har pågått överläggningar inom OECD i 15 år i syfte att få till stånd en minskad biståndsbindning, men utan nämnvärda resultat. Det är strängt taget bara Sverige och något annat enstaka land som i praktiken följt intentionerna. Vi motionärer finner det därför föga övertygande när regeringen i budgetpropositionen hänvisar till ett återupptagande av de internationella avbindningsförhandlingarna i OECD som ett motiv för Sverige att ytterligare minska sin redan obetydliga andel bundet bistånd. Det förefaller oss vara på tiden att regeringen upphör med denna låtsaslek och erkänner att man inte kan vänta någon minskning av den internationella biståndsbindningen, bl.a. därför att de stora länderna helt enkelt inte — åtminstone sannolikt inte — vill ha någon sådan minskning. Det borde också vara naturligt i en fråga som denna att regeringen och riksdagsledamöterna hade velat lyssna på svenska folket, lyssna på allmänhetens röst. Det är ju ändå svenska folket i gemen som får betala anslagen till u-hjälpen via skattsedeln. Jag kan försäkra regeringsledamöterna och riksdagen att de flesta medborgare har ungefär samma uppfattning som vi motionärer. Det förvånar säkert ingen. Man konstaterar ju det faktum att Sverige inte har råd att vara hur generöst som helst, varken med u-hjälp eller med andra extravaganser. Och låt mig erinra om att ordföranden i Svenska metallindustriarbetareförbundet för några månader sedan yrkade på en större andel varubistånd i den svenska u-hjälpen för att på så sätt öka möjligheterna Nr 135 att upprätthålla sysselsättningen i Sverige. Onsdagen den De ca 4,5 miljarder kronor av svenska biståndsmedel som i år används för 2 maj 1979 att betala leverantörer i Västtyskland, Japan, USA och andra i-länder torde motsvara en sysselsättning på 15 000 å 20 000 personer. Det finns anledning att tänka på detta i budgetunderskottets och arbetslöshetens Sverige. Låt oss också göra räkneexperimentet att hälften av dessa 2,5 miljarder blir bundna till svenska varor och tjänster — då skulle upp till 10 000 svenska arbetare och tjänstemän få arbete under ett helt år, svenskar som i dag kanske är arbetslösa. I dag kommer dessa svenska biståndsmedel andra industriländer till godo. Nog är vi generösa av oss i Sverige. Jag är, herr talman, övertygad om att en övervägande majoritet av svenska folket skulle vilja ha en annorlunda inriktning på dessa skattemiljarders användning inom u-hjälpens ramar. Men det är inte nog med att vi är så här generösa i stort. Det finns också anledning att granska hur den bundna biståndsdelen administreras av SIDA. Riksdagen har ju beslutat att den bundna biståndsdelen skall få — det är innebörden av beslutet — en positiv nettoeffekt på den svenska sysselsättningen och handelsbalansen. Men hur är det i verkligheten? Vi moderater har i vår motion pekat på riksrevisionsverkeis rapport om SIDA:s verksamhet i Indien —-ett av de största mottagarländerna när det gäller svenskt bundet bistånd. Indien erhöll från budgetåret 1972 76 ca 150 milj.kr. i varubistånd. Till övervägande del har detta varubistånd gått till att finansiera inköp som skulle ha gjorts i Sverige även om inget bistånd givits. Nettoeffekten på den svenska betalningsbalansen av bindningen beräknas därför av riksrevisionsverket för den här tiden ha blivit högst 25 milj.kr., dvs. en sjättedel av det nominella beloppet. Anledningen till detta är att det indiska finansministeriet fritt kan tilldela olika företag den valuta som ställs till förfogande genom det svenska varubiståndet. Därvid tar man i första hand i anspråk den bundna delen vid tilldelningen av valuta för import från Sverige, och detta förfarande tillämpas med SIDA:s välsignelse. Vi har i vår motion som motivering för förslagen pekat på vad som är andemeningen i riksdagens beslut på området, och med anledning av det har vi lagt fram konkreta förslag som framgår av betänkandet nr 27 från utrikesutskottet. Vi kan som motionärer glädja oss åt att vi när det gäller våra yrkanden 7 och 8 har fått en positiv skrivning. Vi har — i stället för att som vanligt är här i riksdagen få motionerna avvisade — fått dessa motionsyrkanden besvarade. Det är vi givetvis glada över. Med tanke på att den tid jag bad om, herr talman, nu är till ända skall jag be att i övrigt få hänvisa till vår motion och till vad som står i betänkandet. Jag yrkar bifall till de reservationer som har avgivits av de moderata ledamöterna av utrikesutskottet.

Herr talman! Jag skall helt kort gå in på avsnittet Stöd till enskilda organisationers biståndsverksamhet. Som framgår av utskottets betänkande nr 27 med anledning av propositionen 100 föreslås i enlighet med SIDA:s äskande en höjning av nämnda bidrag från 90 milj.kr. innevarande budgetår till 110 milj.kr. Jag anser denna höjning vara väl avvägd med hänsyn till de möjligheter organisationerna har att själva följa med i den anskaffning av frivilliga bidrag som vill till. Jag tänker då särskilt på missionerna och motsvarande organisationer. Av naturliga skäl har jag sympati för den motion som moderata samlingspartiet har väckt beträffande ökning av bidraget med ytterligare 20 milj.kr., inte minst med tanke på det erkännande denna motion ger de humanitära organisationerna och samfunden för deras arbete. Men det skulle, som sagt, ställas större fordringar på de enskilda organisationerna, som ju samlar in sina bidrag på frivillighetens väg, om man gick fortare fram. Med nuvarande regler får ju dessa organisationer i allmänhet själva svara för 20 96 av de kostnader som nya projekt innebär. Visserligen har organisationernas egna bidrag ökat på ett föredömligt sätt, men man får kanske ändå här vara litet försiktig. Jag vill därför redan nu yrka bifall till utskottets hemställan på denna punkt. Låt mig i detta sammanhang också säga några ord om vpk-motionen 1781. Man har där i stort sett samma motiveringar som föregående år då det gäller att koncentrera all verksamhet inom de enskilda organisationerna till de fackliga organisationerna. Det vare mig fjärran att förringa det arbete som utförs av dessa sistnämnda organisationer. Men jag har svårt att förstå varför en god sak skall förskjuta en annan. Det är ju i alla fall omvittnat från många håll — och inte minst av SIDA — att hjälpen genom missionerna eller liknande organisationer på ett föredömligt sätt når ned till de allra fattigaste i de länder det gäller. Och såvitt jag har förstått är vi på alla håll eniga om att arbetet bör bedrivas så, att man når de verkligt behövande i större utsträckning och så att mindre andel av anslagen försvinner i administrationsapparaten. I detta sammanhang drar jag mig till minnes ett samtal jag hade i ett u-land med en ambassadtjänsteman, som ideologiskt stod motionärerna mycket nära. Han erkände oförbehållsamt att han mer eller mindre ringaktat missionärernas arbetsinsatser, innan han själv fick tillfälle att på ort och ställe se vilka goda resultat som de kunde uppnå — och ofta med mycket små medel. Detta var möjligt inte minst därför att vederbörande organisationers representanter var besjälade av en glödande iver att hjälpa de allra sämst ställda. Utskottet har nu liksom tidigare uttalat sin uppskattning av den viktiga roll som de enskilda organisationerna spelar i den svenska biståndsverksamheten, där de utgör ett värdefullt komplement till de övriga stora utvecklingsinsatserna. Missionerna svarade för 46 96 och övriga humanitära organisationer för 26 26 av anslaget till de enskilda organisationerna under föregående budgetår. Utskottets slutsats är därför ganska naturlig: Man skall inte avhända sig de resurser som dessa organisationer utgör. Som bekant är innevarande år ett speciellt barnår enligt proklamationen i FN. Några större förändringar i missionernas och andra organisationers arbete kommer väl detta knappast att innebära där ute på de olika Nr 135 arbetsfälten, eftersom just insatser för att hjälpa barnen ofta har prioriterats på Onsdagen den ett föredömligt sätt. Däremot kommer man tydligen, såvitt jag förstår, att 2 maj 1979 beträffande den informativa sidan här hemma lägga ned betydande insatser på att för vårt folk göra klart både vilket ansvar vi har på detta område och vilka behov som finns i tredje världen. På utbildningssidan intensifierar frivilligorganisationerna sina insatser. Jag upplevde starkt hur fina resultat som kan uppnås på detta område, då jag förra året tillsammans med en del riksdagskamrater besökte några missionsstationer i Centralafrika. På ett ställe möttes vi av 1 200 skolbarn, som tillsammans med sina lärare och rektorer slöt upp för att hälsa oss välkomna till sin bygd. En av landets egna söner berättade då för oss om upprinnelsen till denna skolverksamhet, som f. ö. var under ytterligare utveckling. Den hade börjat på så sätt att en svensk missionär, som samtidigt var visionär, hade färdats förbi där. Han såg då en lärare som satt under ett träd med en del barn runt omkring sig, som han lärde att läsa. Vid hemkomsten till Sverige tog denne missionär kontakt med sin missionsorganisation och även med SIDA. Han lyckades få fram medel och började sedan en undervisningsverksamhet på den här platsen. Vi fick, som sagt, några år senare bevittna det strålande resultatet. I 200 barn marscherade upp, hälsade oss välkomna och sjöng för oss på planen framför sin skola. När det gäller utbildningsverksamheten, som drivs av såväl enskilda organisationer som på annat sätt, vill jag gärna som min egen åsikt framhålla att det föreligger behov av ökade insatser i fråga om yrkesutbildning. Sådan utbildning bör ske i större skala än nu. Helt naturligt är alfabetiseringsverksamheten det primära. Det är ju på det området man mest ropar på åtgärder i u-länderna. Alfabetisering är ju grunden till all vidare utbildning. Man kan i de u-länder som tidigare har varit kolonier ibland tyvärr spåra en viss motvilja mot vanligt manuellt arbete. Många elever vill gärna ha utbildning som i det långa loppet syftar till något slags manschettyrke. Det kan vara ett, om man så får säga, dåligt kolonialt arv som de bär på. För all del, också sådan yrkesutbildning behövs, men jag tror att det är mycket viktigt att de ungdomar det gäller så tidigt som möjligt får klart för sig att undervisningen lika väl kan syfta till en förkovran i yrken av andra slag. Inom Pingstväckelsens u-landshjälp, som jag något känner till, har jag lagt märke till att man t.ex. i ett fiskeprojekt i Bangladesh har åstadkommit en, som jag tycker, mycket fin koppling. De som fick arbeta i projektet fick samtidigt binda sig för att gå i skola, att lära sig läsa och skriva. På så sätt blev det en yrkesutbildning och en alfabetiseringsprosess på samma gång. Jag tror att det är rätt väg, och jag tror att de enskilda organisationerna mer bör uppmärksamma den här sidan. Herr talman! Jag lovade att hålla mig till den angivna taletiden, så att inte klockan blir över 18.00. Därför skall jag inte fortsätta längre utan säger tack för mig.